Herr talman! En central och avgörande punkt i det kulturpolitiska program som riksdagen fattade beslut om 1974 är den som säger, att kulturpolitiken skall medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för att denna frihet skall kunna utnyttjas. Därmed fastslås också programmatiskt att kulturen är en avgörande faktor för en levande idédebatt, som präglar och återspeglar den nuvarande samhällsutvecklingen. Men för att kulturen skall kunna spela den roll som eftersträvas, som garant för yttrandefriheten, måste det finnas vissa förutsättningar. Den första är den fullständiga och av ekonomiska faktorer ohindrade konstnärliga friheten. Det innebär att den konstnärliga friheten och därmed yttrandefriheten inte skall vara enbart en formell rättighet, utan den skall utvecklas till en reell möjlighet genom att staten skapar de ekonomiska förutsättningar som gör det möjligt att den konstnärliga friheten och yttrandefriheten kommer till uttryck.

Då får vi en levande nationell folklig kultur som fyller sin roll som garant för yttrandefriheten. Men dagens kulturpolitiska debatt pågår under en period där det svenska kulturlivet står inför radikala och avgörande förändringar.

Den passiviserar och syftar till att omvandla individer till konsumtionsfaktorer. Därför utgör den ett oerhört hot mot yttrandefriheten. I samma takt som denna kultur tillåts dominera hotas yttrandefriheten. Vpk anser att det är ytterst viktigt att politikerna i tid uppmärksammar den här utvecklingen och skapar förutsättningar för att bemöta den — inte genom ingrepp, förbud eller murar mot den kommersiella kulturen, men genom att erbjuda alternativ och genom att maximalt utveckla det svenska folkets kultur. Herr talman! Moralbegrepp, attityder och värderingar som innefattas i begreppet kulturarv återspeglar de ekonomiska, sociala och klassmässiga förhållandena i samhällsutvecklingen. Kulturarvet utgör den grund som varje människa bygger och utvecklar sin personlighet och identitet på.

På den medvetenheten grundar sig självtilliten, känslan av egenvärde, lusten att pröva den egna förmågan för att bära vidare gruppens samlade kunskaper och erfarenheter, styrkt av den samlade kraft som gruppen har. Medvetenheten består också av vetskapen om att en del av de egna problemen och svårigheterna inte är personliga utan härstammar från de villkor som hela gruppen lever under. Vi anser att man inte nog kan understryka betydelsen av och sambandet mellan det kulturella arvet och personlighetsoch identitetsutvecklingen hos människorna. Endast genom en utvecklad personlighet och självständigt tänkande blir det möjligt för människorna och framför allt för ungdomen att kritiskt granska, utveckla, förkasta eller behålla och konstruktivt påverka sitt eget kulturella arv.

Detta är särskilt viktigt med tanke på den mycket stora och oerhört snabba strukturomvandling som det svenska samhället har genomgått. Denna har medfört stora folkomflyttningar och klassförskjutningar men också tekniska förändringar med krav på en anpassning till nya processer och arbetsförhållanden, som har inneburit att hela yrkesgrupper och klasser —t.ex. hantverkarna och bönderna — med sina kulturtraditioner har försvunnit eller decimerats. Därför känner sig många människor otrygga. De söker sin identitet och en fast punkt i tillvaron genom att söka sammanhangen bakåt i tiden. Borgerligheten vill inte inse kulturarvets betydelse för människorna, dess samband med gruppidentiteten och dess klassmässiga aspekter. Det är inte förvånande. Det är snarare en logisk följd av den ideologiska grundinställning som borgerligheten har och som återspeglas i den kulturpolitik som den allmänt bedriver. Det är en kulturpolitik som syftar till att utplåna människornas gruppkänsla och klasstillhörighet, omvandla människorna till enskilda individer utan samband med de reella klassförhållandena i dagens samhälle och omvandla de klassorättvisor som återspeglas i människornas situation till individuella problem. Med andra ord vill borgerligheten med sin kulturpolitik slå vakt om de klassintressen den har. Det förhållandet blir mycket tydligt när man ser på de olika uttryck som den borgerliga kulturpolitiken har tagit sig under olika faser i kapitalismens utveckling. Det är inte någon tillfällighet att 1920-talets nationalromantik och nationalchauvinistiska punschpatriotism med sin satsning på familjen är definitivt förbi. Det är inte heller någon tillfällighet att man i dag i multinationaliseringens tidevarv satsar på ett annat slags individuaiistisk kultur. Men man nödgas c «så konstatera att även socialdemokratin i stort sett har slutit upp bakom G.n borgerliga kulturuppfattningen. Efterkrigstidens materiella standardförbättringar för den svenska arbetarklassen har inte följts av en alternativ kultursatsning förenlig med arbetarklassens egna värderingar och ideologi. Den svenska arbetarklassen har inte fått tillräckligt stöd för att utveckla sin egen kultur och sina egna livsformer. I samband med den materiella standardförbättringen har man också anammat borgerlighetens statussymboler. Med andra ord: När socialdemokratin tog på sig ansvaret att förvalta kapitalismen under sitt drygt 40-åriga regeringsinnehav fick man borgerlighetens kultur på köpet. På så sätt har socialdemokratin medverkat till den svenska arbetarklassens sjunkande klassmedvetenhet och relativa avideologisering. Med denna utgångspunkt, och i förvissningen om att kulturen aldrig är ideologilös utan en avgörande faktor för en levande idédebatt och för den ideologiska kampen, anser vpk att kampen för en progressiv kultur, det svenska arbetande folkets kultur, är en av de primära uppgifterna för arbetarrörelsen och arbetarpartierna. Mot denna bakgrund bör man också se det privata näringslivet och den kapitalistiska industrins alltmer ökade intresse för kulturen. Det skall ses i första hand som ett försök från kapitalets sida att påverka den ideologiska debatten genom satsningar på sådana kulturyttringar som sammanfaller med, eller åtminstone inte står i motsättning till, deras värderingar och intressen. Det skall också ses som ett försök att skapa en allmänt progressiv och positiv bild, där företagen framstår som en integrerad del av samhället med motsvarande beroendeförhållanden. Man försöker utnyttja kulturen inte bara som reklam eller som ett enkelt marknadsföringsobjekt, utan också, och framför allt, som ett språkrör för en med deras intresse sammanfallande ideologi. I motsats till de statliga kulturanslagen med sina övervägande prioriteringar och allsidiga satsningar, som utgår från ett i demokratisk ordning beslutat kulturprogram och som går att påverka, är kapitalets sponsring i sin ensidighet och målinriktning också ett hot mot den konstnärliga friheten och yttrandefriheten. Därför anser vpk att det är ytterst viktigt för arbetarpartierna att utveckla det svenska arbetande folkets kultur, som ger människorna möjlighet att känna tillhörighet med den plats på jorden där de själva finns och med de generationer av människor som har levt och lever just där.

Herr talman! Det har de senaste årtiondena rått en tämligen bred enighet om att kulturområdet skall skyddas från krav på nedskärningar och krav på statliga besparingar. Ambitionen har i stället — så som den har avspeglats i motioner till riksdagen — varit att hela tiden flytta fram de kulturpolitiska positionerna. Den samsynen på kulturpolitikens uppgifter har varit av mycket stort värde. Riksdagsdebatterna har därmed kommit att präglas av hur vi på olika sätt skall kunna utveckla kulturpolitiken. Meningsskiljaktigheterna som uppstått har oftast berikat debatten genom att uppmuntra till självprövning och nytänkande. Betraktar vi utvecklingen över en längre tid — från de första trevande målformuleringarna i början av 1960-talet, över 1974 års stora kulturproposition och fram till i dag — ser vi också att resultaten allmänt sett varit mycket goda. De statliga kulturanslagen har stadigt ökat; i realt penningvärde har anslagen under perioden sjudubblats. Kommuner och landsting har ökat sina kulturinsatser mycket kraftigt, och den enskilde skattebetalaren ger i dag en större andel av sin inkomst till kulturändamål. Och resultaten är goda. Nya publikgrupper har mött för dem tidigare obekanta kulturyttringar, och det har inte minst gällt kulturellt väletablerade, som lärt sig att respektera också en genuint folklig kultur. Jag syftar på t.ex. spelmansstämmor och arbetarspel. Även den effekten, Alexander Chrisopoulos, har uppstått. Och den är inte den sämsta när det gäller att väcka respekt för arbetarnas kultur. Självfallet har inte enigheten mellan partierna alltid varit så kompakt som en så här kort sammanfattning kan ge sken av. Partiernas bedömning av vad som varit mest angeläget har ibland skiftat. Vissa partier har velat låta somligt stå tillbaka, för att i stället kunna ge förtur åt annat som de tyckt varit mer önskvärt att få genomfört. Huvudintrycket är emellertid att strävandena i hög grad har varit gemensamma: Ett gott samhälle förutsätter ett rikt kulturliv, och den gemensamma ambitionen har varit att förverkliga det målet. I sin praktiska utformning kan man översiktligt säga att den statliga kulturpolitiken utvecklats längs fyra linjer. Den första linjen har varit att förbättra utbildningsvägarna för konstnärliga yrkesutövare. Tillkomsten av teaterhögskolorna kan ses som exempel på den strävan. Den andra linjen har varit att bygga ut konstnärsstödet. Målet har varit att trygga utkomstmöjligheterna för utövarna av konstnärliga yrken. I ett litet land som Sverige måste detta vara en nationell uppgift. Skall vi kunna garantera mångfald och variation i kulturlivet, måste de konstnärliga yrkesutövarna, också de som vänder sig till en smal publik, kunna verka under drägliga arbetsvillkor. Bidrag till bildkonstnärer kan då, vilket är viktigt att påminna om, ges inte bara som stipendier och bidrag till enskilda konstnärer utan också som en slant för institutioner och andra att köpa konst för. När man så hånfullt avvisar alla offentliga inköp som Ingrid Sundberg gör, månar man verkligen inte om konstnärernas arbetssituation. Den tredje linjen har varit att öka det offentliga utnyttjandet av konstnärlig verksamhet. Det har skett genom att stärka de nationella kulturinstitutionerna och genom att berika kulturmiljön, t.ex. genom att sätta upp mål för den konstnärliga utsmyckningen av offentliga byggnader och uppfylla sådana mål — vilket skedde häromåret när det gäller enprocentsmålet — eller mer indirekt genom att stödja fria teater-, dansoch musikgrupper. Den fjärde linjen, till sist, har varit att skapa betingelser för att nya grupper av befolkningen skall kunna möta och uppleva kultur. Det har dels handlat om att motverka rent geografiska hinder för att ta del av kultur. Det har dels gällt att bryta olika slag av sociala hinder som har begränsat människors möjligheter till kulturupplevelser. I det första fallet har uppgiften varit att decentralisera kulturverksamheterna. I det senare fallet har det varit naturligt att i hög grad stödja folkbildningens olika organisationer och kommuner och landsting. Så här kan man i ett samtidshistoriskt perspektiv teckna framväxten av den statliga kulturpolitiken. I huvudsak har det alltså rått samstämmighet mellan partierna om att det är efter dessa framgångslinjer som statsmakten bör verka, även om partierna vart för sig har betonat olika aspekter i den förda politiken. Årets budgetförslag på kultursektorn karakteriseras dels av att inga nedskärningar gjorts på sektorn som helhet, dels av att, genom vissa omfördelningar, viktiga förbättringar har kunnat föreslås. Det gäller bl.a. kulturverksamheter i regioner utanför Helsingfors, fria grupper samt vissa institutioner och deras möjlighet att fullgöra sin uppgift, t.ex. statens konstmuseer, som föreslås få sitt inköpsanslag kraftigt höjt. Det gäller också, i mycket hög grad, handikappades kulturverksamhet, där i år mycket betydelsefulla insatser görs. Kulturpolitiken har också den en klar fördelningspolitisk prägel. Samstämmigheten om kulturpolitiken har de allra senaste åren börjat svikta. På punkt efter punkt har moderata samlingspartiets företrädare markerat att de vill bryta med kulturpolitikens huvudinriktning. Det är slående vilket svalg som finns mellan den nyliberala ideologi som moderata samlingspartiet numera hyllar och det gamla högerpartiets uppfattningar. Det gamla högerpartiet ansåg sig länge ha ett särskilt ansvar för bildning och kultur, även om det var en i stora stycken konservativ kultursyn som man företrädde. Någon förståelse för den kulturradikala syn som utgick från upplysningsfilosofin fanns det föga plats för. Där den senare betonade den oändliga och sig ständigt förändrande kunskapen, valde de konservativa att en gång för alla fastlägga kunskapens och kulturens gränser och värden. Högerpartiets företrädare tvivlade aldrig på att kulturen var något som främst angick vad de betecknade som de bildade klasserna, och de tvivlade aldrig heller på att det var de själva som var bäst skickade att förvalta kulturarvet. Denna traditionellt kulturkonservativa syn blev därför också i regel främmande för konstnärlig experimentlusta och radikala uttrycksformer. Det är den, Ingrid Sundberg, som i hög grad har varit den provinsiella. Det vore dock fel att inte erkänna att det trots dessa begränsningar också fanns ett genuint och levande kulturintresse i det gamla högerpartiet, som bland dagens moderater beklagligt nog har ersatts med ett snävt marknadsekonomiskt synsätt. Tror någon att en Gunnar Heckscher skulle ha kunnat stå som undertecknare av 1986 års moderata kulturmotioner? Utan att tyngas av några besvärande försök till nyansering förs i årets moderatmotioner fram påståenden som, för att nämna ett, att det offentliga kulturstödet blivit ett hot mot kulturlivets utveckling. Det slås fast som om det vore ett faktum. För att möta detta hot ägnar sedan motionärerna en icke föraktlig möda åt att fundera över hur välsituerade inkomsttagare och företag skall kunna lockas till att subventionera kulturlivet. Tanken att alla medborgare har ett gemensamt ansvar för kulturlivets utveckling står uppenbarligen inte högt i kurs hos moderaterna. Jag noterade att Ingrid Sundberg i sitt inlägg här sade: Bort med den offentliga konsten! Konsten skall inte vara i det offentliga livet, utan i hemmen. Ingrid Sundberg sade faktiskt: Konsten skall vara i hemmen. Inte skall man köpa konst till offentligheten! Jag översätter vad hon säger till en annan kulturform och tar som exempel Volvos satsning på en symfoniorkester i Göteborg. Skall symfoniorkestern helst kila hem till Pehr Gyllenhammar och spela i hans bostad, eller får den spela offentligt om den har stöd av Volvo? Det är således ganska följdriktigt att den motion som moderaternas ledamöter i kulturutskottet har ställt sig bakom innehåller förslag på nedskärningar inom kultursektorn på drygt 100 miljoner. De föreslår alltså att de statliga utgifterna inom denna sektor skall minskas med ca 7 90. Detta är i sig anmärkningsvärt. Anmärkningsvärda är också de motiveringar som ges. När de, för att ta ett enda exempel, kräver att fria teater-, dansoch musikgrupper inte skall få de drygt fem miljoner som föreslås heter det att dessa ”redan fått sina behov väl tillgodosedda”. Det står faktiskt så i motionen. Är det motionärerna alldeles obekant under vilka knappa omständigheter de fria grupperna arbetar, är det alldeles obekant vad dessa betyder för förnyelse och breddning av teateroch musiklivet? Tror Ingrid Sundberg att Orionteatern på Södermalm, Teater Aurora i Gubbängen, Ögonblicksteatern i Umeå eller Byteatern i Kalmar betalar landets högsta gager? Eller tycker Ingrid Sundberg att de spelar dålig teater? Har Ingrid Sundberg sett deras föreställningar? Jag har gjort det. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter med fler exempel ur den moderata repertoaren. Den slutsats som man nödgas dra är att moderata samlingspartiet är på väg att överge den samsyn som hittills har funnits om kulturpolitikens inriktning. Mot bakgrund av den aggressivt nedrustande kulturpolitik som moderaterna vill föra finns det skäl att mycket starkt betona värdet av en regeringspolitik, som har kraft att fullfölja våra ambitioner. Den socialdemokratiska politiken är öppen för samverkan med de partier och de grupper som står fast vid synen på kulturpolitiken som ett viktigt instrument för att ge medborgarna ökad överblick och kunskap, att reellt öka deras frihet.

Herr talman! Enligt vad jag har hört har Bengt Göranssons informationssekreterare tidigare varit redaktör för HälsingeKuriren. Jag har i min hand ett avdrag där det står: ”Moderaterna sviker kulturen.” Man kan väl säga att kulturministern i princip har läst upp vad som stod i artikeln. Jag måste ge honom en eloge för att han inte sade att jag var en krämare. Ordet krämarfilosofi utbyttes i Bengt Göranssons anförande. Man kan naturligtvis fråga sig: Vad är det som begränsar kulturlivet? Bengt Göransson! Om en enda människa, en enda grupp, en enda institution, är ansvarig för fördelningen av allt stöd i landet är den teatergrupp, den musiker, den kompositör, eller vem det nu är fråga om, som inte beviljas stöd fast, han har inga möjligheter att vända sig till någon annan. Så enkelt är vårt krav: vi vill ha en ökad mångfald, flera människor som beslutar, för därigenom befrämjas utvecklingen. Bengt Göransson! Jag har inte talat föraktfullt om institutionsinköp av konst. I protokollet återfinns vad jag har yttrat. Det finns konst på alla dessa ställen, men varför inte i hemmen? Jag kan, Bengt Göransson, säga att den mest nitiske nykterhetsman ändå inte bevistar sin nykterhetsloge så ofta som han är hemma i sitt eget vardagsrum. Det kan inte vara kulturpolitiskt riktigt att vi förmenar honom den utbildningsmässiga möjligheten att skaffa tavlan till sitt eget hem. Att se på tavlan i nykterhetslogen är utmärkt, men några följder när det gäller konsten i hemmen kan vi inte se. En annan beklaglig utveckling är, som sagt, att konstnärerna snart slutar att ägna sig åt marknadsföring gentemot enskilda, därför att staten ensidigt har gynnat institutionernas möjligheter att köpa in konst. Detta innebär inte något förakt mot att vi har konst vid offentlig utsmyckning, och det vet Bengt Göransson lika väl som jag. När det gäller de fria grupperna är det ju självklart, att om man vill förbättra konstskaparnas villkor — vilket vi gör med vår skattepolitik liksom med vår motion — kan vi inte expandera på det sätt som kulturministern förväntar sig. Vi har i detta fall gått emot en ytterligare ökning, eftersom vi vill förbättra villkoren för kulturskaparna själva. Men, som sagt, kom inte och säg att vi tycker att det är tråkigt med konst i nykterhetslogerna!

Herr talman!

Jag hyste förhoppningen att denna fara, som hotar kulturlivet och yttrandefriheten i Sverige, skulle anses så stor att problemet står över partipolitiska meningsmotsättningar. Jag tror faktiskt att en diskussion som belyser dessa aspekter skulle ur arbetarklassens och det svenska folkets synpunkt vara mer intressant än partipolitisk polemik av det slag som förekommer i dag. Jag hoppas att kulturministern i sitt nästa inlägg skall kunna beröra detta problem.
Herr talman! Jag tycker att det var en intressant historisk tillbakablick som kulturministern gav. Det låg mycken tanke bakom vad han sade om värdet av att få till stånd en politisk samstämmighet av det slag som kom till uttryck i 1974 års beslut.

Jag är medveten om att förutsättningarna kanske inte är lika goda nu, men jag vill ändå mycket klart deklarera, att skall man gå framåt är det väldigt viktigt att man kan göra det med gemensamma ansträngningar, så långt det nu är möjligt, och så att det kan vara samma inriktning på alla nivåer i samhället. Jag vill därutöver understryka det viktiga i att man prioriterar vissa grupper, vissa ting, på det sätt som också skett. Jag tycker att t.ex. anslaget till kultur i skolan var utomordentligt angeläget. Jag hoppas att dessa pengar även i den nya form som de nu går ut i skall användas med samma inriktning som tidigare. Vidare vill jag understryka kulturministerns uttalande att den i årets budgetproposition föreslagna förstärkningen till handikapporganisationernas verksamhet är väsentlig. Men min fråga är alltså: Vore det inte rimligt, Bengt Göransson, att försöka samla företrädare för olika uppfattningar i en parlamentarisk utredning och se efter vilka framkomstvägar som går att hitta?
Herr talman! I mitt anförande tog jag huvudsakligen upp frågan om konstnärernas villkor, men kulturministern berörde inte den saken i någon större utsträckning. Det finns emellertid anledning att återkomma till detta senare i vår, och alla partier som vill stödja folkpartiets förslag på den här sidan har ju möjlighet att göra det.

Herr talman! Margareta Mörck tycker att jag utförligare borde ha tagit upp frågan om konstnärernas situation. Vi får naturligtvis tillfälle att i vår ytterligare diskutera den frågan. Jag vill bara peka på att jag i mitt inlägg erinrade om att det för konstnärerna också har en viss betydelse att man köper deras tavlor — genom de offentliga inköpen. Jag tror att det är viktigt, när vi diskuterar konstnärernas och kulturarbetarnas arbetsförutsättningar, att vi också ser på de samlade stöden. En höjning av bidraget till fria grupper ger naturligtvis på samma sätt arbetstillfällen och är ett bidrag till de yrkesverksamma konstnärerna. Karl Boo frågar om synen på en beredning för att pröva samstämmigheten och pröva kulturpolitikens effekter. Jag har inte sett det som nödvändigt att i den parlamentariska beredningens form göra en sådan översyn. Däremot tror jag, mot bakgrund av de motioner som föreligger i år, att vi har all anledning att föra en debatt om dessa frågor och att vi inte skall utgå ifrån att kulturpolitiken är något perifert som i stort sett alla är överens om — för uppenbarligen är den inte det. Frågan om de effekter som en ny mediakultursituation kan få för medborgarna har vi också haft uppe till diskussion tidigare, och vi kommer att få tillfälle att ta upp den i olika sammanhang. Av naturliga skäl är ju denna allmänpolitiska debatt i hög grad ett möte mellan regering och opposition, där vi får tillfälle att föra fram företrädesvis andra bedömningar. Jag har ingenting emot att ta upp och utveckla resonemang också på det här området, som är utomordentligt centralt och avgörande för kulturpolitikens utformning i ett längre perspektiv. Sedan märker jag att jag uppenbarligen mycket starkt har sårat Ingrid Sundberg med mitt inlägg. Det kan jag i och för sig känna ledsnad över. Men jag vill ändå klargöra att jag har blivit så häpen över den motion som redovisats från moderaterna i år, där man egentligen alldeles känslolöst bara skalar bort bidrag. Jag tog som exempel de fria teatergrupperna, eftersom jag möter dem. Jag ser en hel del av deras föreställningar, och jag ser dem också när de kommer upp till mitt besöksrum och presenterar sin ekonomiska situation. Att då bara säga att de har fått sina behov tillgodosedda — det tyckte jag var litet kallt, och det gjorde mig ganska överraskad och bestört. Därav min häftiga reaktion. Vi har uppenbarligen olika uppfattningar om vad offentlig konst syftar till — om konsten i den offentliga samlingslokalen är till för att man skall se den när man inte har råd att ha den hemma. Skall vi tillämpa samma filosofi på riksdagshuset? Det finns ganska mycket konst i det här huset. De som sitter i denna kammare och har möjlighet att se den konsten har antagligen mera konst i sina hem än flertalet av dem som nu sitter uppe på åhörarläktaren och som inte har tillgång till alla de rum i detta hus där det finns konst. Att ha konst i offentliga samlingslokaler där allmänheten kan ha tillträde fullt ut tycker jag alltså är en mycket viktig uppgift. Det är nämligen inte bara fråga om att möjliggöra för den enskilde medborgaren att se på en tavla när han har lust till det. Det har framför allt — och då kommer jag till det som Alexander Chrisopoulos pekade på — att göra med yttrandefriheten. Det är fråga om att möjliggöra för den enskilde konstnären att möta en större publik, att möta också andra än den som råkade köpa hans tavla — om nu någon råkade köpa den. Det är i det sammanhanget som den offentliga utsmyckningen, den offentliga konsten, spelar en så stor roll. Den är en del av det offentliga samtalet i en demokrati. Annars skall jag gärna erkänna, att flitig som jag är när det gäller att vara nykter så ser jag naturligtvis mera konst på min nykterhetsförening än vad min kvot rimligen borde tillåta mig att göra. Ingrid Sundberg avslutar med att ironisera över samstämmiga formuleringar i en ledare i HälsingeKuriren och i mitt anförande, och hon drar slutsatsen att jag icke har formulerat det jag säger. Jag skall inte gå in på en detaljdiskussion om det, utan jag konstaterar bara att jag står för det jag säger. Av ironin i Ingrid Sundbergs yttrande drar jag slutsatsen att hon har skrivit det som står i den moderata motionen, och det beklagar jag.

Herr talman! Jag hade i det förra inlägget inte tid att bemöta den kritik som kommer fram såväl i HälsingeKuriren som i Bengt Göranssons anförande här mot moderaternas historik när det gäller kulturpolitiken. När Bengt Göransson beskyller oss för att ha svikit våra gamla ideal, finns det orsak att se tillbaka på socialdemokraternas kulturella historik. Vi är båda gamla nog för att minnas den tidens Folkets hus-föreningar, föreläsningsföreningar och studiecirklar — många av dem just inom arbetarrörelsen. Jag vågar påstå att det har skett en stor förändring också när det gäller Folkets hus-aktiviteterna i dag, och det måste nog Bengt Göransson erkänna. Jag är förvånad över att kulturministern inte vågar ta kritik, inte vågar se sanningen i ögonen. Han tror fortfarande att det är storleken på ett stöd som avgör kultureffekten av satsningen, men det är det faktiskt inte. Vi kan konstatera att — utvärdering efter utvärdering, också i bokform, visar detta — mycket av detta stöd har varit missriktat, när människor inte har kunnat ta emot aktiviteterna. Vad som skiljer oss moderater från socialdemokraterna — jag sade det också i mitt huvudanförande — är att det viktigaste är att få människor att efterfråga kultur. Jag kan se en utveckling, Bengt Göransson, som innebär att det är enormt tätt med konst i de offentliga lokalerna men att ingen har råd, möjlighet, lust eller förmåga att pryda sina hem. Det är den utvecklingen som vi har kunnat förmärka under de senare decennierna. En förhållandevis mindre del av svenska folket har satsat på bokinköp och på konst. När det däremot gäller musiken har vi märkt ett starkt ökat intresse, och det tror jag att både Bengt Göransson och jag glädjer oss åt.
Herr talman! Jag beklagar att Bengt Göransson inte vill ytterligare diskutera tanken på en parlamentarisk beredning, men jag hoppas ändå att han tar del av våra argument för en sådan beredning och att vi kan återkomma till den diskussionen. Jag vill gärna ställa en fråga beträffande kultur i boendemiljön. Jag poängterade tidigare värdet i att man över sociala gränser, yrkesgränser och liknande just i boendemiljön kan diskutera och utveckla gemensamma aktiviteter också på kulturområdet. Detta är oerhört viktigt för den samkänsla som behövs för trivseln i hyreshusen i de tätbebyggda områdena, inte minst i storstäderna. När jag är hemma i byn märker jag väldigt mycket av hembygdskänslan i olika verksamheter i grannskapet. De dagar när jag bor i Helsingfors, i ett sjuvåningshus med 24 övriga familjer, har jag däremot ganska liten chans att där diskutera just en utveckling av gemensamhetskänsla m.m. Det är därför farligt att specialisera stödet till kulturutbudet alltför mycket. Det bör vara gemensamt för just den inriktning som jag har antytt. Min fråga är alltså: Avser regeringen att komma med förslag om utbyggt stöd för kultur i boendemiljön?

Herr talman! Som jag sade i mitt inlägg befinner vi oss faktiskt i en situation, där kulturlivet står inför en radikal och omfattande förändring. Kulturministern säger att vi har diskuterat de här sakerna förut. Massmediautvecklingens inverkan på kulturlivet har vi tidigare debatterat. Visserligen är det sant, men samtidigt är den nuvarande situationen speciell. Jag har anfört att genom kabel-TV, satellitsändningar, video osv., som håller på att utvecklas i en ohämmad takt i landet, serveras vi dagligen en kommersiellt massproducerad och framför allt ffämmande kultur som saknar varje form av nationellt särdrag. Den vidareförmedlar livsformer och värderingar som inte appellerar till det svenska folkets vardagliga verklighet, inte i första hand därför att den domineras av amerikansk livsstil, utan därför att den inte är svensk. I den mån detta kulturella utbud dominerar kulturen i dag utgör den faktiskt ett hot mot yttrandefriheten. Nu har kulturministern undvikit att ta ställning till den här frågan genom att åberopa tidigare debatter. Jag hoppas att vi kan få ett svar på frågan. Om inte annat hoppas jag att detta problemkomplex, som ligger utanför de partipolitiska meningsskiljaktigheterna, skall kunna debatteras mer ingående i framtiden.
Herr talman! När det gäller kultur i boendemiljö är det naturligtvis, Karl Boo, en generell fråga som kan diskuteras i ett mycket brett perspektiv. Det är också fråga om en mycket konkret företeelse, ett projekt som ett av våra studieförbund har tagit initiativ till och drivit som en försöksverksamhet. Vi har nu möjlighet att diskutera och ta ställning till en rapport om detta, och den rapporten studeras med mycket stort intresse. Bl. a. därför och i det stycket kan jag rikta mig också till Ingrid Sundberg. För detta är ju ett sätt att med en riktad insats nå grupper och enskilda som man kanske annars inte når, på samma sätt som vi gör försök med kultur i arbetslivet, kultur i skolan och även kultur i vården. Det är olika former av riktade insatser, som människor som är kulturintresserade söker nå ut till nya grupper med. Allt lyckas inte. Men på samma sätt som jag tycker att vi skall ha generositeten att medge konstnären att någon gång måla en tavla som inte är helt lyckad, tycker jag att vi skall medge dem som arbetar med kultur på fältet att någon gång också få möjlighet att satsa på det som kanske inte är helt lyckat och helt framgångsrikt. I det stycket tycker jag att vi kan vara ganska generösa. Sedan säger Alexander Chrisopoulos att jag undviker att ta ställning. Det gör jag inte. Jag avvisar inte diskussionen om mediasituationen. Men låt mig säga att få debatter i dag förs så ingående på alla ställen som diskussionen om media och effekter av nytillkommande media. I det stycket tyckte jag det var angeläget att i dagens kulturdebatt, i den allmänpolitiska debatten, ge några preciseringar av det som är den allmänna kulturpolitiken, vilken annars tyvärr riskerar att sopas undan och bort i en kulturdebatt, som blir fixerad vid om man skall betala sitt TV-tittande på det ena eller andra sättet.

Herr talman! Jag skulle gärna vilja ta upp kulturarbetarnas skatteförhållanden, där vissa förbättringar beslöts förra året. Jag skulle också vilja fråga varför folk som verkligen har råd att skaffa bra konst hänger massproducerade verk på väggarna i sina hem. Men nu till mitt anförande. Ett folk håller på att förlora sitt språk, sitt kulturarv, sin särart, sina seder och värderingar. Huvudorsaken är det ffrämmande nya språket, engelskan, som blir alltmer populärt hos de yngre i detta samhälle. Barnen lär sig engelska språket mycket tidigt, och det är i och för sig gott och väl med språkkunskaper, men de använder också engelskan i sitt umgänge. Det är naturligt, eftersom läraren snart kan det nya språkets texter i sånger och dikter minst lika bra som sitt modersmål. Artister i detta nordiska land går tidigt över till det nya språket, eftersom satsningen på det inhemska språket inte ger det utbyte som omedelbart krävs för att tjäna pengar och få berömmelse i det nya språkets område. Det nya språket dominerar i radio och TV. Lokalradion har redan den största delen av sitt musikutbud på det nya språket, i varje fall i Helsingfors. Varje vecka smyger det in nya ord i detta folks vardagsspråk. I det stora landet, som representerar det nya språket, är man nöjd. Nu kan man ju ta en gruvlig revansch på tidigare misslyckanden. T.o.m. ett olyckligt krig kan man bortförklara i filmer och popmusik. Det stora landet ser till att via massmediaprodukter föra in sin syn på världen och livet. Man gör detta planerat och medvetet. Det stora landet i väster, som representerar det nya språket, styr också nyhetsmedia, i varje fall till en viss del. I det lilla landet, där man tidigare var stolt över sina traditioner och sin kultur, håller man på att plagiera det stora landet i allt. Det stora landet, Amerikas förenta stater, behöver inte anstränga sig. Det man inte lyckas med, det för man in med reklam eller på annat sätt, t.ex. genom att trycka slogans och slagord och t.o.m. sin flagga på klädesplagg. Många har ändå insett i det lilla landet att utvecklingen, om den får fortsätta, hotar landets existens och dess självständighet t.o.m. värre än undervattensbåtar eller andra odefinierade föremål. Utvecklingen har gått så långt att i Sveriges riksdag har några kommunister väckt en motion, där man vill slå vakt om den svenska nationella kulturen. En av motionärerna är dessutom invandrare, Alexander Chrisopoulos. Invandrare som bor i detta land och som har fått utkämpa en ojämn kamp för att bevara sitt språk och kulturarv ser nu på sin omgivning med helt nya ögon. Plötsligt inser de att majoritetsspråkets kultur, som man hela tiden trott vara så stark, är hotad. Invandrarna hade aldrig kunnat drömma om att några av dem skulle komma på tanken att försvara majoritetsspråkets kulturarv. Men om majoritetsfolkets kulturarv förstörs och går förlorat — vad finns det då för hopp för landets minoritetsgrupper? På längre sikt innebär detta en kulturutarmning, ett hot mot landets självständighet. Man kan bara ana vad som håller på att hända. Många säger: Släpp reklamen fri i TV och radio, reklamen kommer över oss ändå. Men det är ju inte så. Om vi inte ser till att Sveriges TV är konkurrenskraftig, då tar den internationella imperialistiska massmediakulturen — för att använda ett vpk-ord — över. Man kan tycka att fransmännen är konstiga när de frenetiskt försvarar sitt språk gentemot engelskan. Men jag har börjat förstå dem. Jag kan t.ex. nämna att franska radion, inkl. lokalradion, har bestämmelser om att franska språket måste ha viss andel — och den är inte liten — av programutbudet. Det är något att tänka på för dem som styr programutbudet i Sveriges Radio och TV. En viktig möjlighet när det gäller att bevara svensk TV:s konkurrenskraft är att vara annorlunda. Dessutom är inte den utländska massproduktionen avsedd för svensk publik, och det handlar inte enbart om språket. Men släpper vi dessa krafter lösa, vet vi inget om slutresultatet. Om ett par decennier har Sveriges nation kanske inget eget kulturliv kvar. Jag vet att detta är dramatiskt uttryckt, men det finns tillräckligt med negativa signaler för det. Jag upprepar vad jag har sagt tidigare: Värnar man inte om det svenska språkets ställning finns det allvarliga risker för att de i Sverige boende invandrarna inte får det stöd de måste ha för att kunna hävda sina kulturella behov, dvs. språklig utveckling både i sitt hemspråk och i svenska språket. Men det råder lyckligtvis inte någon total kulturell solförmörkelse i Sverige. Kulturbudgeten kommer att klara sig bra. Jag säger ”klara sig”, eftersom det finns många som ger upp när det gäller att försvara kulturens ställning. Vi har en bra socialdemokratisk kulturpolitik; den kan bli bättre. Vi har en bra kulturminister. Det finns tydligen många i oppositionen som har insett att det finns en fara för att det svenska kulturarvet utarmas. Jag ser ändå optimistiskt på framtiden.

Herr talman! Den offentliga sektorn är stor i Sverige. Inget annat västland satsar så mycket av sina resurser i offentliga sektorn som Sverige. Den offentliga sektorns utgiftsandel av BNP är 65 96, och antalet anställda i den offentliga sektorn motsvarar 38 70 av antalet sysselsatta människor i Sverige. Det är 1,6 miljoner människor som därigenom har sin anställning i den offentliga sektorn — det är en fantastisk resurs av mänsklig kompetens och kreativitet, som jag menar förvaltas dåligt i dagens Sverige. Den offentliga sektorn motsvarar nämligen inte de krav som både medborgare och anställda har rätt att ställa. Inom några av de viktigaste områdena viker medborgarnas förtroende för den offentliga sektorn, samtidigt som man inom andra områden betraktar det offentliga med en direkt misstro och misstänksamhet. Trots detta har de offentliganställda små möjligheter att ge medborgarna den service de egentligen vill ha. För de anställda innebär den offentliga sektorns byråkrati och monopolställning ofta hinder för att utveckla nya idéer och för att få utlopp för kreativitet och förmåga. De idéer och de initiativ som deras yrkeskunskap skulle kunna leda till stryps i regelnätet och frånvaron av konkurrens. Mängden av lagar och regler begränsar dessutom deras förmåga att hjälpa den enskilde och tvingar dem i stället in i en kontrollerande överhetsfunktion. Den offentliga sektorns expansion över flera samhällsområden har dessutom lett till att resurserna inom de områden där det offentliga ensamt kan ta ansvaret är bristande. Det är, herr talman, inte underligt att många offentliganställda upplever den egna vardagen som grå och frustrerande och gärna söker sig till den privata sektorn. Medborgarnas förtroende för det offentliga har knappast växt i takt med den offentliga sektorns expansion — snarare tvärtom. Många människor identifierar den offentliga sektorn med överhet i stället för service, med långa korridorer i stället för vänlighet och med byråkrati och kontroll i stället för vilja och förmåga att hjälpa. Herr talman! Socialdemokraternas ambition att ständigt låta den offentliga sektorn växa, att reglera och lagstifta inom varje område där problem dyker upp och ambitionen att ge myndigheter mer makt genom nya lagar har inte bara kommit att underminera medborgarnas förtroende för viktiga delar av den offentliga sektorn utan har också lett till att man förvaltar de mänskliga resurserna i den offentliga sektorn på ett dåligt sätt. I takt med den offentliga sektorns rekordtillväxt har därför produktiviteten halkat efter. Tillväxten av nya resurser har knappast motsvarats av en tillväxt i resultat. Sjukvården är kanske det mest slående exemplet. I en rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, Produktions-, kostnadsoch produktivitetsutveckling inom offentligt bedriven sjukvård 1960-1980, konstateras t.ex. följande: ”Totalt för den offentliga sjukvården har vi skattat en genomsnittlig produktivitetsförsämring på 3 26 årligen över hela perioden. Det finns dock betydande skillnader mellan de olika vårdformernas bidrag. Det är framför allt sjukhusens slutenvård som bidrar till den uppmätta negativa produktivitetsutvecklingen.” Orsaken till detta är inte att de som i dag jobbar inom sjukvården skulle vara mindre effektiva än andra, utan orsaken är i stället att deras utrymme, liksom utrymmet för andra i den offentliga sektorn, för egna initiativ och nytänkande är begränsat. Detsamma gäller deras möjligheter att anpassa sig efter medborgarnas önskemål. Byråkratin motverkar helt enkelt effektiviteten. Resultatet är att många människor får stå i kö för operationer som är avgörande för deras förmåga att leva ett normalt liv. Samtidigt är det allmänt omvittnat hur svårt det kan vara att komma fram till läkare för enklare sjukdomar. Byråkratin motverkar helt enkelt de anställdas möjligheter att göra ett bra jobb. Samtidigt som många offentliganställda därför känner sig missnöjda och upplever att de inte har något stöd i sitt svåra arbete minskar allmänhetens förtroende för det offentliga, inte därför att den offentliga sektorn är för liten utan därför att den är för stor. Herr talman! Vi moderater vill ha en stark men begränsad stat. Den skall vara stark så att den kan garantera medborgarnas trygghet, men begränsad så att den inte styr deras välfärd. Den skall vara stark när det gäller att skydda rättssäkerheten, men begränsad så att den enskildes frihet och integritet inte kränks. Den skall vara begränsad så att den därigenom blir stark och kan ge medborgarna förtroende för den och dess möjligheter att klara sina mest grundläggande uppgifter. Och den skall vara begränsad så att de som jobbar inom den har de resurser och den lagstiftning som krävs för att kunna utföra ett bra jobb utan att bindas upp av en övermäktig byråkrati. Den skall helt enkelt vara stark men begränsad för att de skall känna att deras insats är nödvändig och uppskattad. Det är mot den bakgrunden, herr talman, som jag vill peka på några områden, där den offentliga sektorn i dag fungerar dåligt, men där det står över all diskussion att den borde vara stark. Det första är integriteten. Den socialdemokratiska välfärdspolitiken har lett till ett beroende hos medborgarna, som i sin tur har berett vägen för ett uppgiftslämnande som inte har någon motsvarighet i något annat fritt land. Svenskarna tillhör de mest registrerade folken i världen. Detta har inte passerat medborgarna förbi, utan det upplever och känner de mycket starkt. I en SCB-undersökning, som presenterades i början av 1985, uppgav sig 67 90 av de tillfrågade vara skrämda av myndigheternas möjligheter att med hjälp av datatekniken kontrollera dem. Det är, herr talman, ett dåligt betyg över hur datalagen tillämpas i dagens Sverige. Enligt den är det nämligen den enskildes uppfattning om vad som är otillbörligt intrång i privatlivet som skall styra tillståndsprövningen. Det är emellertid inte datainspektionens fel att det har gått så här. Inte heller ligger felet hos dem som jobbar där. De har gjort vad de har kunnat. Men datainspektionen — och datalagen — har inte varit tillräckligt stark. Ingen har begränsat myndigheternas uppgiftsinsamlande tillräckligt. I stället sprider ett flertal myndigheter genom försäljning aktivt de uppgifter som de har insamlat för medborgarna i sin egenskap av myndighet. Ett flertal myndigheter för dessutom register, som de egentligen saknar lagligt tillstånd till. Till detta kommer att regeringen vid ett flertal tillfällen gått emot datainspektionen, när man prövat besvär över dess beslut. Man har tagit ringa hänsyn till datainspektionens hållning i frågor som berör den enskildes integritet. Vi ser nu ett exempel på hur de som arbetar inom den offentliga sektorn upplever sin vardag som frustrerande, när de inte får tillräckligt stöd från politikerna. Ett antal ledande befattningshavare har lämnat datainspektionen. De har knappast känt något stöd från regering och riksdag utan snarare upplevt vanmakt inför sin uppgift. Datainspektionen har inte varit stark. Det offentligas anspråk på information om medborgarna har däremot varit obegränsat. Om civilministern haft tillfälle att vara här, vilket jag kan förstå att han har svårt att vara, eftersom den här diskussionen kommit litet snabbare än beräknat, skulle jag ha frågat honom vad socialdemokraterna vill göra för att återskapa respekten för den enskildes integritet. Motsvarande utveckling — hur medborgarnas förtroende för det offentliga viker, samtidigt som de som arbetar inom den offentliga sektorn känner sig alltmer frustrerade — ser vi inom rättssäkerhetens område. Alla de som när de kommer hem från semestern möter en vandaliserad våning vet att sannolikheten att inbrottet skall klaras upp är mycket liten. 1962 klarades 43 26 av samtliga brott upp, medan motsvarande siffra för 1984 var 29 96. Justitieminister Sten Wickbom har förklarat att en uppklarningsprocent på 7 90 för bostadsinbrott i Helsingforssområdet är en siffra vi måste leva med. Det är inte underligt att medborgarnas förtroende för det offentliga naggas i kanten när man kan skåda en sådan här utveckling. Poliserna, som har det tunga jobbet att både försöka ta itu med inbrotten och att möta allmänheten, upplever det givetvis som frustrerande att inte få resurser och möjligheter att klara upp brotten. Lika frustrerande är det när brottslingar omedelbart friges eller släpps efter halva strafftiden med möjlighet att begå nya brott. Självklart gör detta att många poliser känner sig frustrerade inför sina uppgifter. Herr talman! Nyligen kunde vi i tidningarna se ett exempel på vad som hänt inom ett annat av rättssäkerhetens områden. Ett företag gick omkull efter det att den allmänna åklagaren åtalat företagsägarna för omfattande skattebrott. De häktades i hemmet eller i sin frånvaro, på affärsresa i utlandet. Kronofogden tog hus och kapitalvaror. De tre ägarna tvingades i personlig konkurs. Efter sju år friades de helt. Då var deras liv sönderslagna och företaget borta. En statssekreterare på justitiedepartementet har förklarat att rättssamhället här har fungerat. De blev ju frikända, sade han. Åklagaren som har agerat i fallet är däremot inte lika nöjd med rättssamhället. Han känner sig heller inte nöjd med sitt arbete och det sätt som han på grund av lagar tvingas utföra det på. Jag citerar några uttalanden, återgivna i massmedia: ”Vi åklagare såg ekonomiska brottslingar i varje buske. Mitt förtroende för rättsväsendet håller på att urholkas, jag ångrar att jag valde åklagaryrket. —- —- De tre direktörerna har tyvärr blivit orättvist behandlade. Hade vi inte lagt oss i är jag övertygad om att företaget varit lysande och arbetstillfällena kvar. — —- — Vårt skatteoch rättssystem håller sakta men säkert på att gå under. Politikerna som har det högsta ansvaret skyller på fogdarna. Det är det mest omoraliska jag vet.” Herr talman! Människors förtroende för det offentligas förmåga att upprätthålla rättssäkerheten är helt naturligt mot denna bakgrund vikande. Och de som jobbar inom det offentliga mår dåligt. Lagar och regler hindrar dem många gånger från att göra det som de själva tycker skulle vara ett bra jobb. Motsvarande kan sägas om försvaret. De anställda där upplever ett bristande förtroende för försvarets förmåga att fullgöra sina uppgifter. Inom sjukvården finns motsvarande misstro hos de anställda mot de möjligheter som finns att förverkliga de krav som ställs på en. På Karolinska sjukhuet här i Helsingfors — ett av Sveriges finaste sjukhus — tvingas man stänga avdelningar, samtidigt som landstinget genom att monopolisera öppensjukvården använder stora pengar till dyrbar verksamhet, som på ett betydligt bättre sätt skulle kunna utföras inom den privata sektorn. Motsvarande kan sägas i fråga om dem som jobbar inom barnomsorgen och inom skolan. Mängden av byråkrati och regler och frånvaron av konkurrens gör det svårare för dem att tillämpa sin yrkeskunskap på ett sätt som skulle kunna vara viktigt för deras egen känsla av att göra ett bra jobb men också för medborgarnas service. Det är bl.a. mot den bakgrunden man skall se regeringens tal om förnyelse av den offentliga sektorn. Egentligen är det ingenting annat än ett uttryck för att man har upplevt kritiken mot den offentliga sektorns sätt att fungera som så pass stark att man på något sätt måste retirera. Det gör man genom att i praktiken erkänna att kritikerna har rätt, men eftersom man inte är beredd att rucka på de socialdemokratiska doktrinerna om monopolställning för den offentliga sektorn går man i stället till offensiv under parollen Förnyelse av den offentliga sektorn. I realiteten har det inte kommit att innebära någonting särskilt, och det är inte underligt eftersom man inte är beredd att ändra på den avgörande förutsättningen genom att öppna möjlighet för enskilda att etablera nya, fristående alternativ. Herr talman! Detta är tragiskt. Oavsett vilket parti som skall styra Sverige i framtiden kommer nämligen den offentliga sektorn att få känna av nödvändiga besparingar. Det ser vi om inte annat exempel på när regeringen nu föreslår indragningar i kommunernas ekonomi. Men det mest tragiska är att man samtidigt inte tillåter nya möjligheter att öppnas inom den privata sektorn. Det drabbar dem som i dag jobbar inom den offentliga sektorn och som kanske skulle vilja och skulle kunna förverkliga idéer och alternativ som de tror på och känner engagemang för. Det drabbar dem som i dag i praktiken är hänvisade till enbart en arbetsgivare. Och för de enskilda medborgarna märks det i form av att de inte har någon valfrihet utan får möta långa vårdköer.

Det skulle ge Sverige nya möjligheter, och det skulle vara bra inte bara för medborgarna i allmänhet utan också för de anställda inom den offentliga sektorn.

Herr talman! Onekligen har man rätt att karakterisera årets budgetförslag som ofullbordat med tanke på att det inte innehåller några konkreta förslag om hur barnfamiljer och de sämst ställda hushållen skall få sin situation förbättrad och inte heller några förslag om hur de 500 000 socialbidragstagarna skall kunna bli drastiskt färre. När malmöbon eller nässjöbon eller dalkarlen ryter till för att det kärvar i den privata ekonomin, så är det i de allra flesta fall givetvis hushållsekonomin som man åsyftar. Det är kärvt att få hushållets, familjens, sammanlagda ekonomi att gå ihop. Debatten är på ett rent tragiskt sätt fixerad vid vanföreställningen att alla småbarnsföräldrar i alla delar av landet har heltidsarbete med full månadslön. Att finansministeriet, styrt av socialdemokratisk regering, inte vågar — för jag tror att det är just det det handlar om — inse att hushållsekonomin i regel är gränslöst varierande mellan LO-barnfamiljer och SACO-barnfamiljer, i synnerhet för att skattesystemet inte tar nämnvärd hänsyn till försörjningsansvar, det är obegripligt. Det är, herr talman, en enorm skillnad om familjen med förskolebarn har en eller två inkomster och om familjen har en heltidsinkomst och en deltidsinkomst eller två heltidsinkomster. Detta kan vi konstatera utan att dra in decenniers trätor om vårdnadsbidrag. Alla barnfamiljer har inte två heltidsinkomster, och ingen inbillar sig väl att årets budget kommer att förse dem med det. En del familjer har enbart en inkomst för att de vill vårda och fostra sina egna barn själva. Andra, inte minst glesbygdsfamiljer, har enbart en inkomst av den anledningen att de inte, trots de största ansträngningar, kunnat få tag i mer än ett arbete åt familjen. Låt mig ta ett exempel som visar hur orimligt nuvarande förhållanden drabbar barnfamiljer: arbetar båda föräldrarna halvtid på sådant sätt att alltid någon av dem är hemma, beskattas en sådan familj, om arbetsinkomsten är 2 x 65 000 kr. = 130 000 kr., enligt nuvarande skattelagstiftning och skalor med 38 000 kr. Är arbetsförhållandena sådana att ett sådant här arrangemang är omöjligt, eller föräldrarna själva valt att en av dem skall stanna hemma på heltid, medan den andre föräldern förvärvsarbetar på 117 heltid och får ihop 130 000 kr., anser finansministeriet och vår nuvarande lagstiftning att familjen skall betala 49 000 kr. i skatt. Familjens behov av bostad, mat, kulturaktiviteter och fritidssysselsättning etc. är lika i båda fallen. Tiden de vuxna kan ägna åt hemmets skötsel är i båda fallen densamma. Det kan inte finnas någon anledning, som kan kallas anständig eller rimlig, att den ena familjen skall beskattas med 11 000 kr. mer än den andra. I kds anser vi att makarna vid beskattningstillfället bör kunna få dela inkomsten i två lika delar oavsett vem av makarna som haft inkomsten. Denna tudelningsprincip bör kunna tillämpas upp till åtta gånger basbeloppet, i år 186 400 kr., dvs. högst fyra basbelopp får överföras. Därmed tar skatteskalan större hänsyn till försörjningsansvar och vårdansvar och jämställer olika familjetyper med samma totalinkomst. Vi kan nästan dagligdags läsa om att, och ibland hur, barnbidraget skall höjas och finansieras. Att höja barnbidraget kan givetvis vara en nog så angelägen åtgärd för att inte barnfamiljernas situation ekonomiskt skall försämras ytterligare, men en barnbidragshöjning förändrar inte ett uns de orättvisa relationer som i dag råder mellan familjer som har en och samma totalinkomst. Och ingen inbillar sig väl att de barnbidragshöjningar som aviseras gör det enkelt för barnfamiljer att leva på en inkomst. Jag minns mycket väl att finansminister Kjell-Olof Feldt för några år sedan i en artikel underströk att det är barnfamiljer med en förvärvsinkomst som har de största ekonomiska bekymren. Den gången rusade förstås Berit Rollén ut i spalterna och attackerade finansministern. Man kan väl ändå få hoppas att finansministern, som visar prov på ett imponerande civilkurage i andra sammanhang, skulle kunna låta klarsynen få en ny chans. Den fördelningspolitiska debatten har sedan budgetförslaget presenterades handlat åtskilligt om arbetslöshetsersättningen. Även i detta sammanhang spelar givetvis hushållets sammantagna ekonomi roll. Det kan också finnas anledning att erinra om att de som valt att arbeta med att vårda och fostra egna barn betraktas som arbetslösa, trots att de har heltidssysselsättning. De fordrar varken 360 eller 320 kr. för sitt heltidsarbete, men de kräver givetvis anständighet. Tidigare kunde samhället kosta på de hemarbetande 8 kr. om dagen i sjukersättning. Numera är, som vi vet, detta ändrat. Nu skall sjukersättningen vara 0 kr. Att inte de hemarbetande startar ett dalauppror eller en Dackefejd kan väl enbart bero på att de inte har någon fackförening som kan höja upprorsfanan och på att de vant sig vid att opinionsmässigt och ekonomiskt förtrampas. Herr talman! Samhället måste vida mer värna och respektera familjemiljöerna. Det är ett hårt, stressigt och krävande klimat som våra barn får växa upp i. Låt därför föräldrar få valfrihet! Låt oss göra vårt yttersta för att ge barn och ungdom trygghet och trivsel! Det borde vara en självklarhet att man i varje kommun generöst vänder sig till alla förskolebarns föräldrar med frågan hur de vill ha barnomsorgen ordnad. Sedan skall myndigheter givetvis till fullo respektera föräldrarnas val, dvs. ge ekonomiskt stöd oavsett vilken omsorgsform föräldrarna väljer. Det är också angeläget att erinra om att många familjer och ensamma i dag får bryta upp från sin hembygd och sin sociala miljö, får sina rötter avklippta. De får ansluta sig till de flyttningskara vaner som går mot storstadsområdena. Det är naturligtvis en rad åtgärder som måste till för att få bukt med den regionala obalans som nu dess värre ökar. En sak är emellertid säker: med en skattepolitik och en ekonomisk politik som kräver att barnfamiljerna måste ha två förvärvsinkomster gör man det inte enkelt för glesbygdsfamiljer att bo kvar i sin hembygd. Herr talman! Nu är det förstås inte enbart löner och skatter som styr fördelningspolitiken. Det är inget tvivel om annat än att tiotusentals svenska familjer inte blir kvitt sina ekonomiska bekymmer med mindre än att de blir fria från sitt fasta drogberoende. Vi vet att alkoholen varje år drar över samhället kostnader som är större än hela budgetunderskottet. Vi kan vara tvärsäkra på att alkoholen är med om att skapa de väldigaste skevheter i fördelningspolitiken. Det är också alldeles självklart att narkotikan med alla till buds stående medel måste motarbetas och bruket helst utrotas. Men det blir ibland en smula förvånande att följa partiers resoluta ordval och åtgärdsprogram mot narkotikan, samtidigt som tagen mot alkoholen kan vara ganska tafatta. Alla vet att alkoholen ofta är inkörsporten till narkotikabruket och att bruket av narkotika ofta hänger ihop med alkoholbruk som ler och långhalm. I våra dagar är det både angeläget och aktuellt för de politiska partierna att försöka överträffa varandra i inbördes tävlan om att vara mest radikala i kampen mot sjukdomen aids. Alla kloka initiativ i den kampen måste naturligtvis stöttas, men varför vill vi inte inse att just alkohol och narkotika ofta finns med i de sammanhang där aids sprids? Jag är övertygad om att ett samhälle, som vill göra skäl för beteckningen välfärdssamhälle och således skaffa sig anseende för att ha en god fördelningspolitik, måste våga och vilja se sambandet mellan massor av familjers ekonomiska problem och drogbruk och samtidigt inse att en aldrig så fulländad ekonomisk fördelningspolitik inte garanterar trygghet och trivsel. Nog behöver vi en renässans för föräldraansvar och en konkret opinionsbildning för ideal och värderingar som utgår ifrån den kristna gyllene regeln: Allt vad ni vill att människor skall göra er det skall ni också göra dem. Herr talman! Under senare tid har massmedia formligen översvämmats av debatten om börsetik och börsmoral. Begreppet etik och moral knyts numera ständigt till de ekonomiska transaktionerna och till den ekonomiska sektorn. Och det fattas bara annat! Vi kan emellertid vara övertygade om att moraloch etikresonemangen måste vara med även i sammanhangen utanför Börshuset. Det skall också tillstås att det allt oftare, och nödvändigt är det, ordas om moral och etik i samband med djurhållning och livsmedelsproduktion. Jag hoppas och tror att hela den debatten kommer att tvinga fram förståelse för att ett samhälle i sin helhet måste byggas på en absolut människosyn och på värderingar som har sina livsåskådningsmässiga rötter. Vi håller i vårt samhälle på att förlora respekten för samhällets ansvar för den svage och det svaga. Det finns tendenser till att förakt för det svaga kan blomma upp även i vårt samhälle. Den värdemässiga neutraliteten visar sig gång på gång föra samhället vilse. Människolivet måste betraktas som okränkbart. Vår miljö skall förvaltas, inte förbrukas. Det måste finnas en etisk vägledning för alla relationer. Att tro att vi, samtidigt som vi skyggar för moraloch etikdebatt beträffande människosyn och mänskliga relationer, skall kunna skapa och upprätthålla något slags moral och etik i andra sammanhang är naturligtvis orimligt. Statsministern lovade i valrörelsen att 50 26 av giftanvändningen i livsmedelsproduktionen skulle bort under de närmaste åren. Herr talman! Jag undrar fortfarande när regeringen kommer att sätta i gång med denna neddragning. Vilka styrmedel kommer regeringen att nyttja? Jag vill påstå att den motion som kds står bakom beträffande livsmedelspolitiken skulle kunna vara en utmärkt plan för det arbete regeringen utlovat. Herr talman! Genom en motion har det gamla kds-kravet om att momsbefria baslivsmedlen aktualiserats. Det kan knappast förhålla sig så att nästan alla andra västeuropeiska stater, som ju har en differentierad moms, farit vilse och att vi i Sverige, som stelbent håller fast vid i stort sett samma moms på alla varor, funnit den bästa av alla metoder. Jag är övertygad om att det vore psykologiskt klokt och dessutom riktigt ur många andra synvinklar att hålla momsen på baslivsmedel nere, och vi vet alla att det önskemålet finns hos en stor majoritet av svenska folket. Herr talman! Låt mig avslutningsvis kortfattat få ta upp ytterligare två ämnesområden. Jag vill då vädja till regeringen att ompröva sitt förslag om urholkning av stödet till de fattiga folken. Det går inte att hävda att Sverige är på rätt väg när det, minst sagt, begränsade ekonomiska stöd som i dag går till u-länderna skall begränsas ytterligare. Det är inte solidaritet, och det rimmar mycket illa med statsministerns ofta framförda internationella deklarationer om fred och rättvisa, att vårt land skall minska sitt bistånd. Herr talman! Debatten om reklam eller inte reklam i TV är i full gång. Det är alldeles klart, för alla som följer debatten, att en del av dem som nu mer eller mindre motvilligt säger sig acceptera reklam i televisionen gör det för att få tillgång till reklamens inkomster och för att med dessas hjälp permanenta monopolet. Hellre tar man reklam i TV än ser monopolet rasa samman av resursbrist. Jag är övertygad om att svensk politisk debatt skulle må väl av en belysning från skilda utgångspunkter i etermedia, på samma sätt som de flesta av oss — kanske alla — anser att mångfald inom pressen är av godo. Monopolet konserverar partistrukturer och riskerar att ge en ensidig bild av händelser i och utanför vårt land. Jag välkomnar den öppenhet som nu präglar debatten om olika finansieringsformer och konkurrensmöjligheter och ser fram emot mångfald och valfrihet även inom etermedia.

Herr talman! Efter tio år av ekonomisk politik under olika regeringar men inspirerad av borgerliga ekonomer och ledd av borgerlig ideologi står vi nu med ett ganska bistert facit i hand: Stora ekonomiska resurser har omfördelats från den gemensamma sektorn och från de lönearbetande människorna till den privata sektorn och de mest bemedlade och redan tidigare maktägande. Om man läser vidare i facit kan man finna att mer än en halv miljon människor behöver socialt understöd för att klara sin ekonomi. Det har i dag omvittnats av många, med olika politiska ideologier. Den gemensamma sektorn tvingas spara och begränsa sin utveckling och ibland skära ner vissa verksamheter. Aktieoch bolagsvinster är rekordhöga. Den svenska börsen har slagit omsättningsrekord. Förmögenheterna samlas på allt färre händer. Stora industrikoncerner och privata monopol dominerar utvecklingen i hela regioner. Folkvalda politiker i drabbade kommuner med stor arbetslöshet och dålig ekonomi står nu, som arbetarna gjorde förr, med mössan i hand och kan göra väldigt litet för att vända den negativa utvecklingen, eftersom pengar betyder makt. I regeringspolitiken satsas ändå allt på kapitalismens tillväxt och förhoppningen om att det skall bli som fordomdags — dvs. med hjälp av stora bolagsvinster och aktieutdelningar skall kapitalisterna hållas på mattan och mutas att fortsätta sin verksamhet i frid och fröjd. Så småningom skall det bli små smulor över från den rike mannens bord att fördela bland folket. Detta var 1950-talsoch 1960-talspolitik, men nu i ett nytt ekonomiskt läge går det inte utan vidare att upprepa den. Egentligen vill regeringen att arbetarna skall hålla tillbaka sina krav, eftersom allt skall bli bättre sedan kapitalet har fått sitt. Det här påminner litet grand om vissa predikanters besked till en vilsen och lidande befolkning: Även om ni har det eländigt nu, så hav förtröstan! I ett annat, litet senare liv skall allting bli bättre och rättvisa råda. Nu är det faktiskt så att allmogen inte riktigt accepterar dessa löften om goda tider som skall komma. Man tror inte på den tredje vägens politik. Man ser naturligtvis hur en del berikar sig medan andra har det svårt. Man ser hur den gemensamma sektorn hålls tillbaka till förmån för statsfinansernas balans, trots att pengar för verksamheten finns att hämta på annat håll. Själv känner man sig drabbad och eftersatt. Jag måste erkänna att jag har litet svårt att se logiken i att, som regeringen föreslår i årets budget, man skall ta medel från kommuner och landsting för att förbättra statens finanser. Det måste väl ändå vara så, att samhällsekonomin kan bedömas rättvist endast om man värderar den som en helhet. Att ta från kommuner och landsting för att förstärka statskassan är för mig detsamma som att föra över sedlar från ett fack i plånboken till ett annat fack och därmed tro att jag har bättre ekonomi bara för att det först tomma facket har fyllts på med några sedlar. Motiven från regeringens sida är ju annars väl kända. Eftersom det finns en eftersläpning i kommunernas inkomster av skatt, kommer de närmaste åren att betyda att inkomsterna ökar — och detta skall motverkas av regeringen. Annars kan det ju hända att kommunerna expanderar och satsar pengarna på några nödvändigheter, vilket kan ge en sådan ekonomisk utveckling som så många önskar. Det vore intressant om civilministern litet noggrannare kunde förklara hur man har tänkt sig att den förda politiken skall leda framåt. Hur ser då verkligheten ut? Har kommunerna en massa pengar? Man måste slå fast att variationerna är stora. Det finns kommuner som har det bättre, eftersom de har anpassat sig till tidigare svångremspolitik. Å andra sidan finns det kommuner som har det mycket besvärligt. Det finns kommuner som tvingas låna pengar för att kunna betala in de s.k. likviditetsindragningar till statskassan som riksdagen beslutade om förra året, mot vpk:s vilja. Räntan på lånen som kommunerna tvingas ta är högre än den ränta som man får från staten, och på så sätt brandskattas de fattiga kommunerna dubbelt. Det finns ingen logik i en sådan politik. De borgerliga regeringarna drog in många miljarder varje år genom sina sparpaket. Den socialdemokratiska regeringen fortsätter på den vägen. Det som man före valet skrämde väljarna med som borgerlig politik genomförs nu av socialdemokraterna, om än i litet lägre takt och med — vänligt uttryckt — anständigare förtecken. Vad skulle inte ha skett om vi hade fått en borgerlig regering? Ja, vi kan bara ana det när vi har hört moderater och folkpartister i den här debattrundan tala om den kommunala ekonomin eller den offentliga sektorn. De borgerliga å sin sida tävlar med regeringen om vilka som egentligen tycker samma sak och som egentligen sade samma sak före valet, trots att de då inte fick godkänt för det av socialdemokratin. Nu ställer man upp sig på samma sida som regeringen och berömmer den, även om man naturligtvis inte tycker att den går tillräckligt hårt fram. Borgerlig ekonomisk politik och borgerlig strategi kan aldrig av en socialdemokratisk regering gömmas i rättfärdiga och eleganta förpackningar. Missnöjet börjar också gro ordentligt. Från vpk:s sida anser vi att både den gemensamma sektorn sammantaget och statskassan givetvis behöver förstärkas. Men vi anser att man skall ta pengarna där de finns och inte flytta över dem från den ena delen av portmonnän till den andra och tro att man har gjort någon finansiell operation som kan vara till nytta för landet. Vi ser samhällssektorn som en oerhört viktig del av ekonomin, och det är därför vi slåss för att den skall få utvecklas. Samhällssektorn har stor betydelse för infrastrukturella åtgärder, som kommer industrin till del i stor omfattning och underlättar industriell produktion. Samhällssektorns verksamhet har också ett mycket lågt importinnehåll. Den besväras inte alls av import på samma sätt som tillverkningsindustrin gör. Därför ger det inte samma balansproblem om den offentliga sektorn expanderar som om industrin gör det. Den offentliga sektorn har stor betydelse för utbildning, kultur och omsorg om samhällsmedborgarna. Det är litet anmärkningsvärt att den offentliga sektorn inte ses på det här sättet av de borgerliga och att detta synsätt kanske inte heller fullt ut omfattas av socialdemokraterna, som ju satsar på att begränsa dess verksamhet. Vi anser att den offentliga sektorn spelar en avgörande roll för kampen mot arbetslöshet och s.k. undersysselsättning — när folk inte arbetar lika mycket som de skulle behöva för att kunna försörja sig. Det är knappast möjligt att föra en meningsfull politik, riktad mot arbetslösheten, utan att bygga ut den offentliga sektorns socialt och samhällsekonomiskt viktiga delar. Jag kan hålla med om mycket av den kritik som har förts fram från de borgerliga: Visst finns det klumpighet, förstelning och många tendenser inom den offentliga sektorn som i och för sig måste förändras. Den skall också förnyas, och kommer enligt min uppfattning att förnyas. Men för den skull kan man inte rikta en attack mot den, så att den minskas eller, som de borgerliga vill, privatiseras! Det är ingen lösning på problemen. De som är mest kompetenta att utveckla den offentliga sektorn är de som i dag jobbar där och har erfarenhet av dess verksamhet. Jag kan inte förstå vad det är för fel med en samhällsägd, gemensam sektor, som ändå står under demokratisk kontroll och demokratisk insyn — som vi alla här i riksdagen och i kommuner och landsting kan utöva. Den måste väl vara bra mycket bättre ur demokratisk synpunkt än en privatiserad sektor. Vi vet vad privata bolagsrum och bolagsbeslut betyder för folk på bruksorter och folk som har det dåligt ställt. Vi har levat i hundra år under industrialism och privatkapitalism! Den offentliga sektorn har också den fördelen att den kan styras till en verksamhet som är samhällsekonomiskt mycket nyttig. Jag menar inte att man skall ställa den i motsats till industriell verksamhet — denna är naturligtvis också samhällsekonomiskt nyttig. Men den offentliga sektorns verksamheter kan styras bort från meningslös och kanske miljöförstörande produktion med mycket stort importinnehåll. Den gemensamma sektorns inriktning mot socialt och ekonomiskt nyttiga delar i samklang med natur och naturresurser kan betyda en annan tillväxt än en sådan som man i allmänna ordalag talar om när man beskriver den i ekonomiska termer. Jag menar att den gemensamma sektorns verksamhet är dubbelt meningsfylld och fruktbar genom produktionens och konsumtionens innehåll och speciella inriktning mot samhällsnytta. Därför är det otroligt viktigt att man inte ser den som en belastning utan som en nödvändig del av ett industrisamhälle av vår typ och ett instrument för att skapa arbete och största möjliga samhällsnytta. Låt mig nämna några områden av den offentliga sektorn som är av stor betydelse: — Energiförsörjningen, som är mycket viktig och måste planeras på lång sikt. — Kultur och humanistisk verksamhet i vid mening. — Industriell produktion för den gemensamma sektorns egna behov — ett område som är underutvecklat och där man borde kunna göra betydligt mer. Herr talman! Tiden löper. Jag har uppehållit mig vid den gemensamma sektorns betydelse därför att den utsätts för många attacker, främst från de borgerligas sida. Även om jag är missnöjd med regeringens politik och tycker att man för en begränsande politik, lyser det klart igenom vilken taktik de borgerliga har när det gäller den offentliga sektorn. Utifrån min kommunala erfarenhet kan jag säga att det är ffrämst moderaterna som står för den dubbla kniptångsoperation mot den offentliga sektorn som är menad att försämra den så långt att den måste tas över och privatiseras och då lämna utrymme för spekulation från det kapital som ackumulerats i industrin. I dag finns det enorma förmögenheter som ligger och väntar på spekulativ och vinstbringande verksamhet. Och varför inte kasta sig över skola, daghem och sjukvård när man lyckats nå fram till ett tillstånd där kommuner och landsting inte kan sköta det som de borde sköta? Därför föreslår de borgerliga i sina budgetförslag väsentliga neddragningar av statsbidragen till viktiga verksamheter, samtidigt som man ute i kommunerna kämpar för att sänka skatten och minska kommunernas och landstingens inkomster den vägen. På så sätt anfaller man den offentliga sektorn från två håll, när den egentligen som bäst behöver sina skatteinkomster för att kunna motsvara människornas behov. Detta är en strategi för kapitalism — det borde ni tala om från den borgerliga sidan. Det enda sättet att strida mot denna politik — det borde regeringen veta—är att utveckla, förbättra och förändra med en offensiv politik där den gemensamma sektorns viktiga delar tillåts utvecklas och där den offentliga sektorn inte utsätts för samma besparingsoch anfallspolitik som de borgerliga faktiskt föreslår. Från vpk:s sida vill vi genomföra en rättvisepolitik med återföring av alla de resurser som tagits från folk och från den gemensamma sektorn. Vi vill föra tillbaka dem från de förmögna och från den privata sektorn, som berikat sig på underskotten under många år. Vi vill också skapa arbete, eftersom vi tror att samhället inte kan resa sig utan att alla människor får möjligheter att arbeta. Därför är den offentliga sektorns utveckling så oerhört viktig. Hur ser regeringen på den långsiktiga utvecklingen för den offentliga sektorn, när man nu undan för undan klämmer åt den med olika besparingar? Jag vill ha ett svar från civilministern.

Herr talman! I april 1985 redovisade regeringen för riksdagen ett samlat program för den offentliga sektorns förnyelse. Detta program tillsammans med regeringsförklaringen är grunden för det arbete som nu kommer att inriktas på ett praktiskt genomförande av nya idéer i stat och kommun. Utgången av fjolårets riksdagsval visar att svenska folket slår vakt om välfärdssamhället. Det förpliktigar regeringen till ett arbete som tar sikte på att vidareutveckla den svenska modellen. I detta ligger att hålla fast vid systemets givna fördelar och samtidigt analysera brister och hitta nya verktyg för att uppnå nya mål. Regeringen är givetvis öppen för idéer från alla dem som deltar i diskussionen om välfärd och offentliga sektorn. Här ligger mycket av framtidsfrågorna. Jag tyckte att Margitta Edgren hade flera intressanta synpunkter i sitt inlägg strax före middagsuppehållet. De orättvisor som fanns i vårt land när välfärdspolitiken inleddes på 1920 och 1930-talen är i stor utsträckning undanröjda. Det finns emellertid behov av ytterligare volymmässiga satsningar inom barnomsorgen och äldreomsorgen. Det säger oss att den nya välfärdspolitiken bör inriktas på de s.k. livskvalitetsfrågorna. Det gäller miljön och vår kost. Människor önskar en ökad individuell anpassning av de offentliga tjänsterna och en större delaktighet i samhällets utveckling. De ungdomar som utbildas vill möta en offentlig sektor som ger dem möjligheter att ta ansvar och utveckla mångfald. Parallellt med detta ser vi behov av en bättre hushållning med skattepengarna. Många vill se prislappar på de offentliga tjänsterna. Enligt min mening är det väsentligt att den offentliga sektorn även i fortsättningen utvecklas under demokratisk ledning och efter principen om solidarisk finansiering. Jag lyssnade också på Gunnar Hökmark och hans tal om privata insatser. Jag vill säga att socialdemokraterna inte tror på den ideologin, av det skälet att den strider mot grundläggande rättvisekrav. Jag vill också hänvisa till att renodlade marknadslösningar är sparsamt förekommande internationellt it.ex. hälsooch sjukvården. Det beror på att dessa lösningar är oförenliga med kraven på en behovsanpassad och därmed rättvist fördelad vård. En huvudlinje i utvecklingen av den offentliga sektorn blir därför att bredda demokratin. Den offentliga sektorn kan öppnas för direkt medborgarmedverkan, och den representativa demokratin kan utvecklas genom bättre instrument. Ett fördjupat folkstyre har inte enbart ett värde i sig. Det är också ett sätt att utveckla samhällets organisation. Försöksverksamheten med ökad kommunal självstyrelse har satts i gång med utgångspunkt i flera riksdagsbeslut och med regeringens tillstyrkan av merparten av de 250 dispensansökningar som kommit in från de s.k. frikommunerna. Försöket har hitintills visat att den statliga detaljstyrningen väsentligt kan minska utan att några vitala samhällsintressen går förlorade. Det är regeringens ambition att successivt utvärdera frikommunsförsöket, så att erfarenheten av försöket kan läggas till grund för förändringar som berör samtliga kommuner och landsting i vårt land. Regeringen kommer under mandatperioden också att lägga fram förslag som syftar till att utveckla den kommunala demokratin, dels genom en reform om brukarinflytande, dels genom en reform om decentralisering av beslut till distriktsnämnder och kommundelsnämnder. Det är bl.a. mot denna bakgrund motiverat att vi gör en samlad översyn av kommunallagstiftningen. 1983 års demokratiberedning har på regeringens uppdrag utarbetat ett förslag till principer för en ny kommunallag, som för närvarande remissbehandlas. Statsförvaltningen kan stärka sin demokratiska förankring genom att riksdag och regering får bättre möjligheter att fatta styrande beslut i de för medborgarna viktiga frågorna. Större eget ansvar för de myndighetsinterna frågorna kan läggas på personalen och verksledningarna. Remissbehandlingen av verksledningskommitténs förslag visar att kommitténs förslag när det gäller en modernisering av förhållandet mellan regeringen och statsmyndigheterna har fått ett brett stöd bland remissinstanserna. Regeringen kommer att förelägga riksdagen förslag i dessa frågor senare under mandatperioden. Låt mig här understryka vikten av de förtroendevaldas aktiva medverkan i förnyelsen av den offentliga sektorn och att denna medverkan kommer att få avgörande betydelse för att förändringarna skall kunna genomföras och komma medborgarna till del. Politikerrollen är enligt mitt sätt att se viktig att utveckla. Det gäller inte minst rollen som ombud för folket. Här vill jag säga att jag delar Hans Peterssons i Hallstahammar uppfattning att vi skall slå vakt om den solidaritet som finns inom den offentliga sektorn. Jag tror att våra politiker kommer att leva upp till detta ansvar. Regeringens politik är icke, Hans Petersson, att dra ner på den kommunala verksamheten. Vad vi har föreslagit är att man skall dra ned ökningstakten till 1 90, dvs. det som regering och riksdag har uttalat sig för. Till den likviditet på ungefär 35 miljarder kronor som kommunerna har 1987 skall man också lägga en inkomstökning på ca 10 miljarder. De kommuner som får svårt att klara sig har vi möjlighet att hjälpa individuellt genom extra skatteutjämning. Genom folkrörelserna och föreningslivet engageras många människor i ett gemensamt arbete på frivillighetens grund. Regeringen avser att vidta olika åtgärder för att ge folkrörelser, kooperativ och andra frivilliga sammanslutningar bättre förutsättningar att utveckla sin verksamhet. Det skall också kunna ske genom att föreningarna engagerar sig i verksamheter som i dag bedrivs av kommunerna, landstingen eller staten. Ett sätt att utveckla statsförvaltningen är att ge myndigheterna ökade möjligheter att bedriva ett rationaliseringsoch effektiviseringsarbete på längre sikt. Under den gångna mandatperioden har regeringen inlett ett försök med treåriga budgetramar i sex statliga myndigheter. Regeringen kommer att ta upp budgetsystemets utformning på längre sikt i samband med ställningstagandet till verksledningskommitténs förslag. Ett andra inslag i arbetet med att effektivisera statsförvaltningen är fortsatta regelförenklingar. Därmed skapas utrymme för större ansvar för personalen och dess förmåga att kombinera rättssäkerhet med sunt förnuft. Ett tredje inslag i effektiviseringen av statsförvaltningen är att anpassa förvaltningsstrukturen till ändrade förhållanden. I Norrbottens län förbereds en försöksverksamhet med en samordnad länsförvaltning med utgångspunkt från riksdagens beslut förra året. Försöksverksamheten skall utvärderas så att en proposition om den statliga länsförvaltningen kan läggas fram senare under mandatperioden. Regionalpolitiska mål och mål för statlig service till medborgarna, näringslivet och organisationerna talar för en decentralisering av statlig verksamhet. Det finns bl.a. anledning att pröva vilka möjligheter till decentralisering som öppnas genom den nya tekniken inom teleoch datakommunikationsområdet. Ett fjärde inslag i utvecklingsarbetet är att bättre ta till vara den stora resurs som personalen utgör. I de tusentals vardagskontakterna mellan medborgarna och personalen finns en erfarenhetskälla som bättre kan tillvaratas i stat och kommun. För den närmaste tiden är huvudinriktningen att på det statliga området genomföra de åtgärder och förslag som redovisades i den personalpolitiska proposition som riksdagen beslutade om strax före jul förra året. Regeringen avser också att senare i år förelägga riksdagen ett förslag till ett samlat chefsförsörjningsprogram för statsförvaltningen. Som ett femte inslag i arbetet med att utveckla den statliga förvaltningen vill jag peka på behovet av utvärderingar. Såväl verksledningskommittén som riksrevisionsverket har lämnat förslag som syftar till en förbättrad resultatredovisning och återföring till statsmakterna. Regeringen avser också att ta initiativ till att mätningar av servicen kommer till stånd så att jämförelser kan göras mellan olika myndigheter. Regeringen har tillsatt en särskild utredare med uppgift att föreslå de åtgärder som erfordras för att riksrevisionsverket skall kunna överta hela ansvaret för den statliga revisionen. Regeringen kommer att lämna ett förslag till riksdagen i denna fråga senare i år. En viktig målsättning för regeringens arbete med att förnya den offentliga Prot. 1985/86:71 sektorn är att förbättra servicen så att myndigheterna bättre skall kunna tjäna 5 februari 1986 medborgarna. Det gäller både i staten och i kommunerna. I den nya förvaltningslag som regeringen har presenterat slår man inte bara vakt om de traditionella kraven på rättssäkerhet, utan den är också inriktad på att motverka krångel, förkorta väntetiderna och underlätta kontakterna mellan myndigheterna och medborgarna. Med den nya lagen kan myndigheternat.ex. rätta egna fel och kommunicera muntligt i stället för skriftligt med medborgarna. Den nya förvaltningslagen behöver följas upp med en bred och åtgärdsinriktad utbildning inom hela den statliga förvaltningen. I årets budgetproposition har medel föreslagits för denna utbildning. Regeringen bereder också ett uppdrag till SIPU att framlägga ett utbildningsprogram. På regeringens uppmaning har de statliga myndigheterna redovisat sina åtgärder i syfte att förbättra servicen till allmänheten, kommuner, företag och organisationer. Herr talman! Det har nu gjorts ett omfattande arbete med regelförenklingar och förbättrad service. Därför är det angeläget att informera riksdagen om detta arbete. En sådan redovisning kommer att presenteras tillsammans med den lägesbeskrivning av försöksverksamheten med frikommunerna som riksdagen redan har begärt. Med utgångspunkt från det arbete som jag här kort har sammanfattat kommer regeringen under innevarande mandatperiod att konkretisera sitt förnyelsearbete i den offentliga sektorn. Detta kommer att ske genom propositioner till riksdagen, överenskommelser med kommunförbunden, samverkan mellan parterna på arbetsmarknaden och praktiska försök ute på arbetsplatserna. I andra länder diskuteras också hur man kan utveckla välfärdssamhället. Regeringen följer denna diskussion och tar del av det praktiska arbete som görs i olika länder. I Danmark pågår exempelvis en försöksverksamhet som har stora likheter med det svenska frikommunsförsöket. Diskussioner pågår också i Norge. I de nordiska länderna har gemensamma konferenser anordnats i dessa frågor. Ett konkret utbyte av erfarenheter sker också på tjänstemannanivå. Under den här mandatperioden kommer det nordiska utbytet inom stat och kommun att fortsätta också mellan berörda nordiska ministrar. Genom den nordiska utbytestjänstgöringen kan enskilda tjänstemän få direkta erfarenheter på förvaltningarna i de andra länderna. Sverige deltar även aktivt i ett program inom OECD som syftar till att förbättra den demokratiska styrningen av förvaltningen. Till sist, herr talman! Den svenska modellen för att bedriva en välfärdspolitik har länge varit en förebild för många länder ute i världen. När vi nu går in i ett nytt skede av välfärdspolitiken är det min förhoppning att vi skall kunna utveckla sådana lösningar när det gäller demokrati, förvaltning och en organisation som reglerar medborgarnas förhållande till stat och kommun att vi kan behålla vår roll som inspirationskälla för länder som strävar i samma riktning.

Herr talman! Jag begärde replik direkt, för jag studsade när civilministern sade att riksdagsvalet har visat att folket står på regeringens sida i kampen mot attackerna mot den offentliga sektorn. Ja visst, socialdemokrater och kommunister kämpade gemensamt i något slags antiborgerlig front, kan man kanske säga, mot de spöken som fanns i valrörelsen där det talades om nedskärningar på det kommunala området. Vi gjorde det faktiskt med framgång. Moderaterna bröt nacken i spurten av valrörelsen, och vi kunde rädda en arbetarmajoritet i riksdagen. Men jag tror inte att de som röstade på de här partierna hade väntat sig att regeringen skulle lägga fram ett förslag som ligger så nära de borgerliga partiernas förslag att de borgerliga partiledarna under debatten i dag på förmiddagen har stått och berömt regeringen för dess konsekventa och skickligt genomförda politik. Välkomna in i högerburen, sade man ju. Det säger väl allt om inriktningen av politiken. Sedan säger civilministern att jag inte skall missförstå detta. Det är inte så att man begränsar eller försöker minska utvecklingen inom den offentliga sektorn, utan man säger att den bara får växa med 1 96. Finansministern säger annars att den skulle kunna växa med 2 90, efter vad jag har läst. Det är riktigt. Men 1 procents utveckling måste ändå innebära en försämring i jämförelse med vad som vore möjligt i ett läge där människor fortfarande är arbetslösa, där det finns enorma behov att fylla för den gemensamma sektorn. Hur kan det komma sig att det nationalekonomiskt, det skulle jag vilja ha en förklaring på, är så förkastligt om kommunerna skulle kunna öka sin service, ha bättre öppethållande på bibliotek, bygga några barnstugor till och kanske komma i gång med en utvecklad kollektivtrafik? Vi som bor i bruksorterna har fått lära oss under många år, under olika regeringar, att pendling är vad vi skall syssla med när de lägger ner stålindustrin. Sedan minskar man bidragen till kollektivtrafiken också. Det här går inte ihop. Vilken ekonomisk-politisk strategi ligger bakom den sanning som regeringen försöker servera, att om man sparar på bidragen till kommunerna så att de inte kan fullfölja sina uppgifter eller utvecklas som det vore önskvärt blir det bättre för landet? Jag förstår det inte. Förstår civilministern?

Herr talman! Även jag studsade för civilministerns inledning, men inte av samma skäl som den föregående talaren. Valet var knappast någon särskilt stor manifestation för socialdemokratin. Ni förlorade mandat, liksom vi, även om vi förlorade något mandat ytterligare. De problem som ni nu har inom socialdemokratin bottnar just i de dubbla löften ni gav före och efter valet. Men om jag tar fasta på det som civilministern uppehöll sig vid, kring förnyelsen av den offentliga sektorn, är det en sak som brister i hela denna argumentation som regeringen och civilministern för. Det är att man inte har analyserat grunden till varför man har ansett sig tvingad att starta ett s.k. förnyelseprogram. Grunden till det är den omfattande kritik som har riktats mot den offentliga sektorns sätt att fungera, inte bara av de enskilda medborgarna utan även av en lång rad människor inom den offentliga sektorn. Det är människor som upplever en frustrerande arbetsvardag, åklagare som inte längre tror på rättssäkerheten, poliser som känner sig ständigt frustrerade och hindrade i sin arbetsgärning. Det är människor inom sjukvården som ser stora viktiga sjukhusavdelningar stängas för att man skall kunna hålla landstingens olika öppenvårdscentraler vid liv, centraler som hade kunnat skötas bättre och billigare genom privata initiativ. Civilministern snuddade litet vid den viktiga frågan när han sade att människor i framtiden kommer att kräva en mer individuell anpassning av välfärden. Det är precis så det är, och det är precis det som socialdemokraterna under parollen ”förnyelse av den offentliga sektorn” vill förvägra dem. Varför inte införa något som jag skulle vilja kalla brukarval i stället för brukarmedverkan eller brukarinflytande? Varför inte låta de människor som är beroende av sjukvård, barnomsorg eller skola själva få välja i stället för att Bo Holmberg skall tala om för dem vilken skola de skall gå till och dessutom tala om för dem att de eventuellt vid olika kvällsmöten kan få ha synpunkter på hur skolan eller barndaghemmet eller öppenvårdscentralen skall fungera? Saken är den att vi i dag håller på att få en indelning i A och B-lag —- de som har råd att anlita privat sjukvård vid sidan om den gemensamma sjukförsäkringen och de som är hänvisade till enbart den sjukvård som i dag finns inom den gemensamma försäkringen. Det är ni som driver fram indelningen i A och B-lag, och det är därför det är tragiskt att se framtiden an med den förnyelse ni vill ha. Ni vill inte förnya tjänstesektorn, utan för er är det ett självändamål att människor skall vara hänvisade till en enda offentlig sektor. Det leder till att ni varken återupprättar människors förtroende för den offentliga sektorn eller ger de anställda där den stimulans och framtidstro som skulle vara nödvändig för ett Sverige med bättre möjligheter.

Herr talman! Civilministern och jag är överens om att det är nödvändigt att på olika sätt ompröva organisationen av samhällsservicen. Vad jag och folkpartiet menar är att det då är nödvändigt att ha en strategi för reformarbetet. Påtvingade nedskärningar leder lätt till sämre kvalitet och misstämning bland de anställda och bland medborgarna. Sparmål kan bli viktigare än verksamhetsmål. Det finns skrämmande exempel från andra länder på att den offentliga verksamheten förslummas om den tvingas till ständiga neddragningar. Skulle den offentliga sjukvården, forskningen, utbildningen och rättsväsendet ständigt få mindre anslag utan att man har något annat syfte än att minska kostnaderna, kan samhällsutvecklingen skadas. De offentliga utgifterna och så småningom också skatterna bör sänkas, men syftet skall vara att öka friheten och vitalisera ekonomin. Individen måste få större frihet och möjlighet att påverka sitt liv. Den offentliga sektorn måste koncentrera sina ansträngningar till de huvudområden där den är oumbärlig och där privata initiativ över huvud taget inte kommer till stånd, i stället för att försöka ägna sig åt allt möjligt och försöka göra det en smula bättre än vad marknaden i övrigt kan. Vissa delar av den offentliga sektorn bör öka: överföringen till barnfamiljer, satsning på högre utbildning, bistånd till u-länder, etc. Men det är bara möjligt om vi har den kraft som krävs och skär bort de delar som inte nödvändigtvis måste skötas av den offentliga sektorn. Som jag sade i mitt inledningsanförande: Privatisering uppfattas av många som ett hot, av andra som en mirakelmedicin. Vi liberaler ser det som en intressant möjlighet, men vi har verkligen ögonen öppna för dess begränsningar. Och vi menar att det inte finns bara ett sätt att förnya den offentliga sektorn, utan förnyelsen måste drivas från många håll och på olika sätt, inifrån, uppifrån och utifrån.

Herr talman! Det behövs volymmässiga satsningar på barnomsorg, sade civilministern. Det trista med ett sådant uttalande tycker jag är att uttrycket barnomsorg därmed monopoliseras till att gälla den omsorg som kommunerna står för. Civilministern, som ju är något av fadder till frikommunerna, borde väl kunna hjälpa till att avdogmatisera synen på barnomsorg. Det bedrivs ju ändå barnomsorg vid sidan av den som kommunerna har huvudmannaskapet för. Om det behövs volymmässiga satsningar på den kommunala barnomsorgen vet vi knappast, vill jag hävda; vi har inte frågat förskolebarnsföräldrarna. Skulle verkligen inte civilministern utifrån den debatt om offentlig sektor, frikommuner, osv., som förs kunna tänka sig att generöst fråga alla förskolebarnsföräldrar: Hur vill ni att samhället skall ordna barnomsorgen åt er? Sedan skulle vi väl — i demokratins namn, höll jag på att säga — kunna acceptera de svar som ges och arrangera barnomsorgen efter de önskemål som anges. Då får vi också veta hur stor del av den offentliga sektorn som skall upptas av barnomsorg. Låt mig också få fråga civilministern, varför inte civilministern eller någon annan från regeringen såvitt jag har kunnat lägga märke till lyft in i diskussionen en del av orsakssammanhangen bakom det faktum att den offentliga sektorn svällt så kraftigt. Det har ju inte bara haft med medveten fördelningspolitik att göra. Det är ju ändå så att drogbruket finns där; vad vi än tycker om det vet vi att det finns där och skapar ett väldigt tryck på den offentliga sektorn — på vårdsektorn, på domstolsväsendet, på polisväsendet, osv. Jag förstår faktiskt inte varför man inte vågar ta upp det i debatten, och där kan jag gärna vända mig till fler partier än det socialdemokratiska.

Herr talman! Till Hans Petersson i Hallstahammar vill jag säga att även med en tillväxt av 1 96 kommer kommuner och landsting enligt min mening att klara av den utbyggnad som förestår när det gäller barnomsorgen och äldreomsorgen. Jag tror också att det finns möjlighet att ytterligare öka effektiviteten ute i våra kommuner och landsting och samtidigt upprätthålla kvaliteten och t.o.m. göra omfördelningar så att man kan få pengar över till eftersatta områden inom sjukvårdens bristområden, t.ex. höftledsoperationer och gråstarroperationer. Till Gunnar Hökmark vill jag säga att vi visst har analyserat grunden för vår fortsatta välfärdspolitik. Det har vi gjort genom ingående diskussioner i mitt eget parti och genom att lyssna till människorna. Jag har inte som Gunnar Hökmark ibland haft en enda utgångspunkt när det gäller att förbättra den offentliga sektorn, nämligen privatisering. Låt mig också säga att jag anser att det föreligger en klar missuppfattning när det gäller privatiseringen av sjukvården, nämligen att sjukvården skulle bli bättre och billigare bara man privatiserar. Så är det inte. Det finns fakta och studier som visar att sjukvårdskostnadernas andel av bruttonationalprodukten varierar såväl mellan länder med offentlig finansiering som mellan länder som har annan finansiering, t.ex. försäkringssystem. Det finns egentligen, Gunnar Hökmark, bara ett mätbart samband, nämligen mellan kostnaderna för hälsooch sjukvården och bruttonationalprodukten. Länder som har kommit långt i ekonomisk utveckling sätter av mer till hälsooch sjukvården än andra länder, detta oberoende av organisationsformen för sjukvården. Jag deltog i en diskussion om den offentliga sektorn. Efter den diskussionen kom det fram en professor i ekonomi till mig och sade: Jag har varit med i studier, internationellt och i Sverige, där man undersökt fenomenet byråkrati. Vi har haft uppgiften att studera byråkrati och dess relation till associationsform — offentlig och privat. Studierna visar att associationsformen inte avgör. Det är i stället graden av centralisering som skapar byråkrati, dvs. centralstyrd organisation främjar byråkrati, oavsett om det gäller det privata näringslivet eller offentlig verksamhet. Detta borde snarare leda till slutsatsen att det krävs decentralisering, inte privatisering. En annan sak som den här professorn hade varit med om att undersöka var hur det är med det effektiva beslutsfattandet. Efter att ha studerat den saken i olika länder kom man fram till att effektiviteten i beslutsfattandet inte hängde samman med associationsformen men väl med om det fanns en ökad grad av centralisering i organisationen. Vi har byggt upp en behovsstyrd vård i landet. En fråga som ligger nära till hands är om den behovsorienterade sjukvården överensstämmer med människors uttalade önskemål. Människorna misstror den offentliga sektorn, säger moderaterna. Har då människorna i vårt land förtroende för den offentliga sektorn eller inte? År 1984 gjorde vi för första gången i Sverige en jämförande attitydundersökning. Vi frågade svenska folket hur de såg på den gemensamma sektorn och på olika verksamheter inom näringslivet. Resultatet av undersökningen visade att 62 90 var mycket eller ganska positiva till sjukhusens sätt att fungera. Motsvarande siffra för SAS var 33 96. Därmed har jag inte riktat någon kritik mot Janne Carlzon. Men vi skall ha dessa siffror i åtanke och inte förledas av skallet mot den offentliga sektorn eller tro att människors tillit och förtroende för stat och kommun skulle vara nedkörd. Alf Svensson undrade hur vi ställer oss till den valfrihet som går ut på att olika organisationer och föreningar skall få bedriva skilda verksamheter. Diskussionen om privatisering måste hållas skild från den kompletterande privata verksamhet som vi har i dag. Ingen ifrågasätter, i varje fall inte socialdemokratin och regeringen, dagens privatpraktiserande läkare, privatpraktiserande tandläkare, föräldrakooperativa daghem och enskilda skolor. Vi får också skilja på privatiserad kommersiell verksamhet och den ideella verksamhet som bedrivs när t.ex. föräldrar startar kooperativa daghem eller den verksamhet som bedrivs i Hassela med sin särskilda pedagogik. Även kyrkan bör i det perspektivet kunna få organisera barnomsorg. Regeringen kommer att öka valfriheten så till vida att den i större utsträckning än hittills säger ja till icke kommersiella modeller och på olika sätt understöder föreningar och kooperativ som bedriver icke kommersiell verksamhet. Det gäller att ta till vara de insatser som enskilda människor vill göra och därmed bidra till ökad valfrihet för medborgarna. Deltagandet i samhället ökar då också.
Herr talman! Jag kan inte se annat än att de likviditetsindragningar som gjordes förra året värst drabbar de kommuner som hade den sämsta likviditeten. De måste nu låna pengar för att ha ett rörelsekapital till bl.a. löneutbetalningar. Ovanpå det kommer årets proposition med förslag om indragningar på en rad områden. Jag kan inte se att det på något vis skulle förbättra kommuners och landstings möjligheter att nå en rad av de mål som civilministern nämnde. Dessa kommuner hade redan tidigare problem och stod inför stora krav på förbättringar. Hur skall deras möjligheter att lösa problemen öka när man tar ifrån dem pengar? Civilministern sade att man hade frågat folk vad de tyckte om den offentliga sektorn. Vilken syn på den offentliga sektorn har regeringen? Är den en tärande sektor som helst skall begränsas eller minimeras? Eller skall den offentliga sektorns tillväxttakt hållas tillbaka därför att den, som man brukar säga i den borgerliga propagandan, är för dyr? Eller är det en verksamhet som är absolut nödvändig, som är samhällsnyttig och som borde utvecklas på lång sikt, både för sitt demokratiska innehåll och för sina möjligheter att skapa arbetstillfällen och en sund samhällsekonomisk utveckling? Det vore bra om vi fick reda på det, för ni säger en sak i den allmänna debatten, när ni slår mot de borgerliga partierna, men ni handlar på ett annat sätt i den praktiska ekonomiska politiken. Varför tror civilministern att de borgerliga pratar så varmt om privatisering? Jo, i första hand naturligtvis för att kunna göra vinster på folks behov men också därför att det faktiskt finns en massa behov som den offentliga sektorn i dag inte kan klara, därför att den begränsas ekonomiskt. Nu för man över pengar från det ena facket i portmonnän till det andra inom den samlade offentliga sektorns ram, från kommuner och landsting till staten, och säger: Titta, så bra budget vi har i staten — det där med kommunerna är en annan sak! Vore det inte bättre att i stället ta pengar där de finns, i enlighet med vpk:s budget? Vi har visat att det finns källor att ösa ur utan att det drabbar kommuner och landsting och man ändå får en expansiv offentlig sektor med förstärkt social rättvisa och en politik som skapar jobb inom många sektorer.

Herr talman! Bo Holmberg tar nu upp en debatt om vilken typ av alternativ som är mer eller mindre bra, och med hjälp av litet statistik här och var försöker han bevisa någon tes som jag i och för sig är litet grand oklar över. Men låt oss inte debattera vilken typ av sjukvård, vilken typ av barnomsorg, vilken typ av annan tjänsteproduktion och omsorgsverksamhet som är den bästa. Låt i stället människorna föra den debatten. Skälet till att ni har tvingats tala om en förnyelse av den offentliga sektorn är ju att det dök upp ett antal privata alternativ i det svenska samhället och att människor började välja dem. Det är möjligt att privata alternativ är lika byråkratiska eller rent av mer byråkratiska än den offentliga sektorn. Låt dem vara det, därför att då kommer människor inte att gå dit. Det är detta som är det fina med att människor kan välja, att då blir den enskilde mäktig gentemot dem som gör tjänsterna inom sjukvården eller barnomsorgen eller något annat. En sak vet vi, och det är att enligt de undersökningar som har gjorts i Sverige — vi behöver inte gå till utländska jämförelser — är verksamhet inom den privata sektorn billigare i jämförelse med motsvarande verksamhet inom den offentliga sektorn — inom tandvården, inom hälsovården osv. Inom barnomsorgen är det lätt att visa på att mängder av fristående privata daghem har väsentligt lägre kostnader än den offentliga sektorns. Trots det står föräldrarna i kö. Den grundläggande slutsats som man kan dra av det Bo Holmberg säger är att regeringen inte har någon politik för att återupprätta människors förtroende för de delar av den offentliga sektorn där det är som viktigast att verksamheten fungerar. Man har ingen politik för att återupprätta rättssäkerheten när det gäller skattemål. Man har ingen politik för att återupprätta människors trygghet när det gäller deras egen integritet. Man har heller ingen politik för att möta de besparingar som socialdemokrater liksom borgerliga ändå kommer att tvingas genomföra gentemot den offentliga sektorn. När ni sparar kommer det att bli fråga om besparingar som inte bara drabbar medborgarna utan som också kommer att drabba de offentliganställda, i form av att ni motverkar att de får möjlighet att pröva nya alternativ och få utlopp för sin yrkeskunskap. I perspektivet av de besparingar som det talas om inom statskontoret och som kan komma att bli nödvändiga i framtiden är det en tragedi att ni försummar att ge dem som i dag jobbar inom den offentliga sektorn en möjlighet att pröva nya vägar.
Herr talman! Det framgår ganska tydligt att vi och civilministern inte riktigt använder samma material, när vi diskuterar vilka områden som kan privatiseras eller inte. Därför är det viktigt att det finns fristående forskare och debattörer, som kan analysera den offentliga sektorns problem och lämna oss förslag till lösningar. Folkpartiet tror inte att byråkrater skall ha monopol på att utreda byråkraters problem. Redan sättet att definiera problemen kan ofta styra inriktningen av tänkandet och besluten. Riksdagens roll som godkännande av en framtida strategi för förändring och som granskare av regeringen bör alltså stärkas enligt folkpartiets åsikt. Jag hoppas att det har framgått av vad jag har sagt att folkpartiet försvarar välfärdsstaten men angriper dess brister.

Herr talman! Jag poängterade inte i mitt anförande eller i repliken att det var just privatiseringen i sig som jag värnade om, utan det var i synnerhet valfriheten. Jag har noggrant och med tacksamhet noterat att det nu skall bli accepterat att icke-kommersiella föreningar och organisationer gör en omsorgsinsats. Det har suttit långt inne, men nu har det socialdemokratiska partiet onekligen visat upp en sinnesändring i det avseendet. Jag kan emellertid inte bli till freds om det förhåller sig så, att valfriheten som skall skapas enbart skall få finnas mellan den omsorg som kommunen är huvudman för och den omsorg som icke-kommersiella verksamheter står för. Jag vill naturligtvis i görligaste mån verka för att det också accepteras opinionsmässigt och ekonomiskt-praktiskt att föräldrar som så vill kan vårda och fostra sina egna barn. Det skall alltså inte handla om att omsorgsbegreppet är knutet till allting utanför det den egna familjen kan bestå. I dag finns inte den möjligheten rent praktiskt, och det tycker jag faktiskt är skrämmande. Jag hade hoppats att civilministern här skulle antyda att valfrihet var på gång — han ivrar ju för det här med frikommuner — och kanske också visa en litet mera modern syn på den offentliga sektorn än vad vi har varit vana vid från det hållet. Jag har aldrig gillat talet om att skära ned i den offentliga sektorn, och jag tycker att debatten mycket mer skall handla om att försöka minska trycket mot den offentliga sektorn genom att människor håller sig friska och inte behöver anlita de erbjudanden — mycket bra sådana — som den står för. Den debatten försökte jag litet grand intonera här, men civilministern nappade tyvärr inte.

Herr talman! Det var intressant att notera Margitta Edgrens uttalande att folkpartiet slår vakt om välfärdssamhället men angriper dess brister. Det är också min utgångspunkt, och därför hoppas jag att Margitta Edgren kan bidra med konstruktiva förslag under den här regeringsperioden. När jag har försökt att få grepp om vad de borgerliga gjorde för att förnya den offentliga sektorn när de hade ansvaret, har jag inte kommit fram till mer än en byråkratmotion och friggebodarna, men det kan hända att jag har läst slarvigt. Det var också intressant att höra att Alf Svensson aldrig har gillat talet om att man skall skära ned i den offentliga sektorn. Om vi kan börja diskussionen om den offentliga sektorn och välfärdssamhället från så nyanserade utgångspunkter, då tror jag att det finns möjligheter att enas om viktiga förslag och förändringar framöver. Låt människorna välja, säger Gunnar Hökmark. Javisst skall människorna välja. Men det är också så att varje parti skall presentera sin politik och tala om vad man står för, gå ut med den politiken och få väljarnas ja eller nej. I de allmänna valen har människorna den stora valfriheten. Vi har mycket noga inom socialdemokratin funderat över vad som skulle hända, om man genomförde ett systemskifte och lyfte över hälsooch sjukvård, viktig omsorg m.m. på en ren marknadsmodell och privatiserade offentlig verksamhet. Det skulle leda till orättvisor och gynna de bäst ställda. Sådan politik vill vi inte driva. Sedan är det väljarna som får ta ställning till det ena eller det andra förslaget. Valet visade att systemskifte inte gillades av folket. Till dem som har sagt att jag applåderat det socialdemokratiska valresulta tet vill jag säga att jag tror att valresultatet var ett utslag för den svenska modellen, för svensk välfärdspolitik och mot att ge sig in på äventyrligheter att med utländska förebilder införa ett nytt system i landet. Det tas många fina initiativ även utanför den offentliga sektorn som vi har möjlighet att ta till vara och lära oss av. Jag har själv erfarenhet av vilka insatser för förnyelse som kan göras på hälsohem. Där har man en annan inställning till hur man skall försöka klara sjukdomar och rehabilitera svårt sjuka. Där tillämpas biologisk medicin och satsas på andra alternativa behandlingsmetoder. Det är värdefulla tillgångar och erfarenheter, som kan föras till den etablerade sjukvården. Kanske ungdomar med ulcerös colit slipper att börja sitt liv med en påse på magen. Andra kan få uppleva förändringar i sitt hälsotillstånd med alternativ kosthållning och alternativ behandling. Det är verkligen att tänka nytt och bidra till ökad valfrihet. Oavsett om man går till en privatläkare eller en läkare inom offentlig vård får man ju samma albyl. Låt mig allra sist, herr talman, till Hans Petersson i Hallstahammar och andra som påstår att vi inte har någon egen politik säga att vi har en alldeles klar politik. Vi har under hela valrörelsen slagit vakt om välfärdspolitiken och den offentliga sektorn. Men vår uppgift är också att se dess brister. Vi kan konstatera att det tidigare utbyggnadsarbetet från 1920 och 1930-talen för ett rättvist välfärdssamhälle, där alla skulle få gå i skolan och alla skulle få bo anständigt, nu är i stort avslutat. Återstår gör de volymmässiga delarna inom barnomsorg och äldrevård. Då gäller det för oss inom socialdemokratin att bedriva en välfärdspolitik, som inte bygger på en verklighet som vi lämnat bakom oss utan på den framtid vi möter. Det är därför som socialdemokratin arbetar med den dubbla uppgiften att dels försvara den svenska modellen och välfärdssamhället, dels orka med självkritik och formulera nya målsättningar för att klara av de problem som vi ser framför oss. Här har jag angivit ett antal huvudvägar, varav en är att gå demokratins väg. Det är icke, som jag sade inledningsvis, bara ett mål i sig, utan det är också ett sätt att öka medborgarstyrningen och effektiviteten i hela vår samhällsförvaltning. Det är en kungsväg för oss i förnyelsearbetet. En annan är att utveckla organisationen i stat och kommun, så att behovet av de tjänster som allmänheten efterfrågar på ett bättre sätt skall kunna tjäna allmänheten. Här har vi presenterat en strategi, som kommer att bli allt tydligare, för hur vi vill modernisera förvaltningsapparaten i stat och kommun med en rad instrument. Vi har sagt att vi måste gå till äkad kamp mot byråkratin och att vi måste förbättra servicen — inte med några charmkurser utan med ett servicebegrepp som stämmer med de speciella villkor som stat och kommun arbetar under. Det handlar om tillgänglighet, om ändringar i organisationen och kvaliteten i verksamheten. Det är också viktigt att vi ökar valfriheten inom den offentliga sektorn genom icke-kommersiella alternativ. Så, herr talman, jag framhåller att vi inom socialdemokratin har fört en grundlig diskussion om förnyelsen av den offentliga sektorn. Vi söker oss nu fram till en vidareutveckling av välfärdssamhället. I det arbetet hoppas jag att många skall delta. Från regeringens sida skall vi vara öppna och lyssna till olika synpunker och förslag. Jag tror att det skulle vara en styrka om vi kunde bli överens mellan partierna när det gäller viktiga organisatoriska utformningar i stat och kommun, så att man inte rycker sönder organisationen samtidigt med att man får ett majoritetsskifte i Sveriges riksdag.

Herr talman! Jag vill fortsätta debatten om den offentliga sektorn och dess funktion och former. Men redan från början vill jag slå fast att när vi moderater diskuterar den frågan så gör vi det inte som ett angrepp på välfärden i vårt samhälle utan med utgångspunkt i att skapa ett samhälle där välfärden är naturlig och tillhandahålls på det sätt människorna vill ha den. Ibland tycker jag den här debatten innehåller inslag av att debatten gäller själva välfärden. Det gör den inte, i varje fall inte från vår utgångspunkt. Jag skulle vilja säga att den gemensamma insats som människor företar för att lösa problem eller lindra risker är en djupt rotad tradition i vårt samhälle. I bondesamhället, som inte ligger mer än fyra eller fem generationer bort, var det vanligt att man i gemensam ansträngning löste problem och tog och lyfte av svåra risker. Man behöver bara tänka på de gamla kreatursförsäkringarna, som var just sådana insatser. Nej, de gemensamma insatserna är någonting fint. Eftersom vi har så många lyssnare, vill jag gärna passa på tillfället att föredra en beskrivning av den offentliga sektorn som står att finna i svensk lagstiftning och som är ett mycket fint aktstycke. Det är 1 § socialtjänstlagen, som lyder så här: ”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.” Just i det här stycket lagtext återfinner jag allt det som jag menar är moderat politik i den här frågan. Den gemensamma sektorn utsätts inte för kritik i sig. Vi har kritiserat den, och vi fortsätter att göra det, därför att den har blivit så stor och därför att den fungerar så dåligt. Storleken kommer så väl till synes, och om den saken har det förut argumenterats så ingående att jag inte behöver göra det mer. Jag vill bara peka på att när vi här i riksdagen nu i höstas skulle gå att lösa ett problem som är föremål för mångas uppmärksamhet, nämligen frågan om barnomsorg, tog vi på nytt ett steg längre in i en större offentlig sektor — och det är någonting som vi moderater inte tror är rätt. Vi säger att det måste skapas alternativ i den offentliga sektorn. Jag vill då ansluta mig till Alf Svenssons formulering: Vi vill lindra trycket på den offentliga sektorn genom att erbjuda andra alternativ än samhällets alternativ för den offentliga sektorns funktioner. Det kan man göra genom att helt enkelt säga sig att i varje samhällssektor där man kan erbjuda det som människorna behöver i annan form än i den offentliga sektorns form skall den aktuella nyttigheten erbjudas i denna andra form. Det borde inte vara så som folkpartiets företrädare här säger, att man skall hålla ögonen på privatiseringen, så att den inte växer. Men den skall växa just så mycket som den kan för att skapa tillgänglighet när det gäller människors efterfrågan på vård, omsorg, utbildning och annat. Den skall vara just så stor som marknaden efterfrågar. Om den är det behöver man inte, som folkpartiets företrädare gör, prata om strategi, observans, återhållsamhet. Man skall låta den naturliga kraften utveckla alternativet till den offentliga sektorns tjänster. Jag vill emellertid mera uppehålla mig vid den offentliga sektorns funktion. Jag vill nämligen föra in i debatten någonting som också har sagts förut, att regeringen inte har någon verklig politik på det här området. Civilministern har försett oss med en kaskad av ord och paroller ur de dokument som utarbetats inom regeringskansliet i samband med programmet för förnyelse. Men vad som verkligen behövs, det är att vi återskapar människornas i vårt land förtroende för den offentliga sektorn. Det har, civilministern, bildats en förening som heter Frihet för Sverige. Den har bildats därför att det finns allvarliga brister i den offentliga sektorns funktion. Människor i Sverige känner sig hotade. Kan ni begripa det? I Sverige, som anses vara frihetens hemvist, bildar alltså ledande svenskar en förening för att utveckla frihet för Sverige. Det är ett bevis för att den offentliga sektorn inte fungerar. Jag vill gärna ta tillfället i akt och använda de återstående minuterna av min taletid för att ge några exempel, som jag verkligen hoppas att civilministern vill kommentera. Exemplen visar hur kilar av misstro har slagits in mellan den enskilde och samhället. Låt mig först nämna bokföringsnämnden, som har fått en ny ordförande. När den gamle ordföranden Per Sköld, som jag tror är socialdemokrat, entledigades, förklarade han att det berodde på att han gått emot ekobrottskommissionens begäran om att bokföringen i rörelser skulle göras till föremål för samhällets kontrollfunktion. Kan civilministern gå upp i talarstolen och säga att det inte alls var detta saken gällde, att det fanns en annan förklaring till att Per Sköld skulle avgå? Om civilministern inte kan det, upplever jag det så att regeringen med sin åtgärd tog ett steg mot att dra in denna myndighet i regeringens maktsfär. Och det är en allvarlig anklagelse och en allvarlig oro att uppleva. Detta är inte det enda exemplet. Riksrevisionsverket har fått en ny generaldirektör. I det fallet har vi samma typ av debatt. Var vänlig bekräfta för oss att det inte är så att regeringen försöker få greppet över riksrevisionsverket! Personer i datainspektionens ledning lämnar datainspektionen och säger utåt att de gör det därför att de inte har kraft nog att fullgöra den uppgift som de uppfattar att de har fått, nämligen att värna de enskilda människornas integritet i kontrollsamhället. Tala om för oss att de enskilda människornas integritet inte skall hotas och att datainspektionens chef har missförstått anledningen till regeringens uppträdande! Försök att övertyga oss om att detta är riktigt! Jag vill ge ytterligare några exempel. Civilministern kan naturligtvis kritisera dem och säga att de rör speciella lagförhållanden och att han därför inte kan gå in på dem. Men jag vill inte ha den kommentaren. Jag vill i stället att civilministern här ger en politisk förklaring som innebär att regeringen tar avstånd från den typ av byråkratiskt uppträdande som jag kommer att exemplifiera. De exempel jag skall anföra är alla hämtade ur verkligheten. Alla handlar om människors nödrop till myndigheter eller till riksdagsmän. En narkotikasjuk 20-årig flicka fick ett barn. Socialvårdande myndigheter lät inte hennes 25-åriga syster eller hennes 45-åriga moder ta hand om barnet; systern ansågs för ung och modern för gammal. Varför måste det alltid vara så när det gäller mänskliga hänsyn, att myndigheterna anses förstå bättre än den egna familjen? Jag vill ge ett annat exempel, och kom ihåg att det enda jag begär är att civilministern skall säga: Så får det inte vara. Vi tar avstånd från sådant. Den 93-årige pensionären Karl Fråberg finns på långvården i Örkelljunga. Hans 87-åriga hustru placerades av myndigheterna på ett annat vårdhem, och makarna kunde inte träffas mer. De har i skrifter bönat om att få vara tillsammans så att, som de uttryckt det, de efter ett långt äktenskap kan få dö tillsammans. Kom fram här, civilministern, och säg att det har de naturligtvis rätt till! Kom fram här och säg att de myndigheter som har misshandlat dessa gamla har handlat fel! : Låt mig till slut säga att det är genom att visa att dessa byråkratiska övergrepp, dessa okänsliga myndigheters behandling av människor är fel, och genom att säga att det inte får vara på det sättet som ni kan visa vägen för förnyelse av den offentliga sektorn. Då kan civilministern hjälpa till att utveckla och förnya den offentliga sektorn.